Herr talman! Jag tackar försvarsministern för det positiva svaret. Det borde vara självklart att vi så långt möjligt försöker samutnyttja våra resurser. Vi har helt enkelt inte råd att låta bli. Minröjningsfunktionen är ett sådant område. Vi har ett samutnyttjande i dag. Drygt 8096 av vårt marinsveparbestånd utgörs av uttagna fiskeskepp i trä. Man har emellertid inte tagit ut något sådant fartyg sedan 1968, och man beräknar att inom 15-20 år har antalet sjunkit till noll. Då är det helt klart att man inte kan ersätta de Sedan 1980, då jag väckte den första motionen om att man måste få till stånd ett samarbete mellan marinen och fiskets organisationer, har man undersökt den här frågan. Marinen behöver hjälpminsvepare, fiskeflottan behöver förnyas. Det har funnits underlag från fiskefartygsutredningen om vad fisket behöver, och marinens behov är väl kända. Allt borde ligga klart för snabba lösningar. Så inte! I sanningens namn skall erkännas att det inte funnits stor förståelse i det här huset under utskottsbehandlingarna för att få det här problemet löst. Fiskebåtsmotionen har tillhört de motioner jag fått upprepa år efter år. Jag tycker detta är beklagligt. Nu har det tydligen hänt någonting, och det är bra. Det är naturligtvis värdefullt att man gör en översyn av hur man skall utrusta fartygen och att man får till stånd en samordning med marinen, men det är naturligtvis också nödvändigt med en samordning när det gäller pengarna till projektet. Det är nämligen fråga om en fördyring, om man skall utrusta fiskefartygen på mer är ett sätt. Frågan om utrustning av fiskefartyg för uppgifter som avser undervattensverksamhet vill försvarsministern inte kommentera, men jag tycker att det är en fråga som man borde ta in i projektgruppens verksamhet. Det finns ju erfarenheter att ta till vara — t.ex. använde man under kort tid Timor och Vingaborg för att söka efter undervattensverksamhet. Finns det inte en risk att dessa erfarenheter kommer bort, om man överlåter det hela till dem som håller på med den samlade systemplanen för ubåtsskyddsverksamhet?

Herr talman! Anita Bråkenhielm har frågat hur övergångsbestämmelserna avseende värnpliktsförmåner ser ut och på vilket sätt de befälselever som genom reformen fått avsevärt sämre förmåner kommer att kompenseras. Anita Bråkenhielm hänvisar i sin fråga till att försvarsutskottet vid behandlingen av propositionen om förbättrade värnpliktsförmåner från den 1 juli 1983, uttalade att övergångsbestämmelserna borde utformas så, att ingen värnpliktig får försämrade förmåner under pågående värnpliktstjänstgöring.

Riksdagen beslutade i detta fall om en övergångsbestämmelse, som innebär att de som påbörjat grundutbildning till värnpliktigt kompanibefäl och den 1 juli 1983 hade fullgjort 300 dagar skulle få premien men inte det nya tillägget till dagersättningen. I övrigt innebar värnpliktsförmånsreformen en kraftig höjning av dagersättningen och omfattande förbättringar av bidragen till hustru, barn och bostad, näringsbidrag och förplägnadsersättning. Vidare fördubblades antalet fria ledighetsresor.

Herr talman! När beslutet om förändrade förmåner åt värnpliktiga fattades var vi i försvarsutskottet eniga om att ingen värnpliktig som så att säga redan var inne i systemet och som hade påbörjat sin utbildning skulle få försämrade ekonomiska förmåner. Även om vissa grupper — som grupper betraktade — skulle komma att få förmåner som kunde upplevas som en försämring, var vi i utskottet eniga om att ingen individ, ingen enskild pojke, skulle behöva känna sig lurad i fråga om den ekonomiska ersättning som han haft anledning att räkna med. Vi vidarebefordrade ett tillkännagivande till regeringen om att övergångsbestämmelser borde utformas. Regeringen har efterkommit denna begäran. I sista stycket av 31§ i förordningen sägs nämligen att den som är i tjänst den 1 juli 1983 skall ha rätt att uppbära vissa uppräknade tillägg fram till dess att han rycker ut. Det gäller också de värnpliktiga som hade någon del kvar av sin tjänstgöring som kompanibefälsvärnpliktiga. De fick den utryckningspremie som de tidigare skulle ha fått. De som däremot kommit i kläm är nästa årskull — pojkar som ryckte in före den 1 juli 1983 och som vid mönstringen fick klara besked beträffande de ekonomiska förmånerna. De kunde räkna med att få utryckningspremien. Naturligtvis var det inte utskottets mening att några värnpliktiga skulle få både de nya förmånerna och de gamla. Jag kan försäkra att det inte var utskottets avsikt att någon enskild skulle förlora på reformen. Den rimliga slutsatsen är att de pojkar som avses — en hel årgång kompanibefälsvärnpliktiga, av vilka många är frivilliga — och som vid inskrivningen utlovades vissa förmåner borde få kompensation för mellanskillnaden, dvs. skillnaden mellan det gamla systemets och det nya systemets ersättningar. Om någon ledamot i utskottet hade en annan uppfattning när frågan diskuterades, kan jag intyga att han i så fall mycket väl dolde sin mening. Jag har diskussionen i gott minne, eftersom det var jag själv som aktualiserade frågan. Anser inte försvarsministern att de pojkar ”som nu känner sig grymt lurade”, som en personalvårdsassistent vid ett av våra regementen uttryckt det, skulle kunna få ut den mellanskillnad som de förlorar? Det är i dag alldeles för ont om ”morötter” för unga människor, särskilt för dem som anstränger sig litet extra. De borde åtminstone förskonas från sådant som upplevs som ett slag i ansiktet.
Herr talman! Den fråga som Anita Bråkenhielm nu tar upp har debatterats iriksdagen vid flera tillfällen. Den har också diskuterats vid värnpliktsriksdagarna. fr.o.m. föregående år har förbättringar genomförts när det gäller värnpliktsförmånerna. Det innebär en kostnad av ungefär 100 milj.kr. för budgetåret 1983/84. Alla värnpliktiga fick t.ex. höjd dagersättning och bättre resemöjligheter. Vidare gjorde vi oss av med hela det system av ”morötter” — för att citera Anita Bråkenhielm — som fanns. Under årens lopp har nämligen utvecklats ett annat system. Olika värnpliktsgrupper har, av rekryteringsskäl, fått olika former av premier. Det innebar att vissa värnpliktiga som gjorde lång tjänstgöring fick mycket låga premier, eftersom rekryteringen på de områdena var god, medan man för värnpliktiga på andra områden hade fått lägga på stora premier. Tiderna förändras, och till slut tyckte man att detta var orättvist. Samtidigt ville man ha ett likadant system för alla, som baserades på hur många dagar den värnpliktige hade tjänstgjort. Detta rör ungefär 2 600 värnpliktiga per år, och av dessa är 1 700 kompanibefälselever. De övriga — nästan 1 000— får genom det nya systemet klara förbättringar när de fullgör mer än 360 dagar. Beträffande detta att värnpliktiga skulle ha lurats vill jag säga: Beslutet togs redan under våren 1983, och ingen skadades av det, eftersom de värnpliktiga inte ryckte in förrän efter den 1 juni 1983. Informationsfrågan kan vi diskutera. Blev de värnpliktiga ordentligt informerade? Här finns det ett frågetecken. Många kan säga: Vi hade blivit lovade en sak vid mönstringen — som kanske skedde för flera år sedan — och sedan blev det inte så, utan det gjordes en förändring. Men det system som vi nu har infört är betydligt bättre än det som vi hade tidigare.
Herr talman! Man kan ha olika uppfattningar om detta — det går att räkna på många olika sätt. Framför allt kan man ifrågasätta om den generella höjningen av dagersättningen med 4 kr. i botten skall så att säga räknas av mot den ersättning som just kompanibefälseleverna haft tidigare. I så fall måste en sådan negativ särbehandling av just denna grupp, som gör en extra insats, på något sätt motiveras. Jag kan inte lasta försvarsministern ensam för denna orättvisa — vi är ju alla mer eller mindre skyldiga. Det är också ett bisarrt inslag i förändringen att de som enligt det gamla systemet skulle ha gått förlustiga utryckningspremien — de som misskött sig under tjänstgöringen — hålls skadeslösa i det nya systemet, till skillnad från dem som skött sig väl och som skulle ha fått premien. Det är inte utan att också jag känner mig litet lurad. Men det pinsamma för mig är att jag borde ha haft vett att se till att det blev en klarare skrivning i utskottsbetänkandet, så att regeringen inte hade kunnat krypa undan på detta sätt. Jag hade säkert fått utskottet med mig på en sådan skrivning. För dessa pojkar, som är helt oskyldiga, gäller att de åtminstone kan skylla på någon annan. Det är riktigt att alla vid mönstringen fått löfte om dessa ekonomiska förmåner. Många värnpliktiga har också ryckt in den 1 eller den 3 juni 1983— alltså innan beslutet trätt i kraft. Sedan har de fått besked om att en förändring plötsligt har skett. Jag tror inte att det har missat beträffande informationen, men besvikelsen är lika stor för det, och jag tycker att de pojkar som det gäller borde kunna få denna mellanskillnad. Även om vi räknar med höjningen av grundpenningen på 4 kr. rör det sig om 500 kr., vilket är ganska mycket för 20-åringar när de rycker ut och inte har något jobb. Om man inte räknar med den generella nivåhöjningen rör det sig om 2 420 kr. som de förlorar.
Herr talman! Vad är problemet? Sett isolerat från andra förmåner är det sant att summan av de tillägg till dagersättningen som utgår fr.o.m. den 361:a tjänstgöringsdagen inte helt motsvarar den utbildningspremie som tidigare utgick efter godkänd utbildning till värnpliktiga kompanibefäl, alltså till en del av de värnpliktiga — andra värnpliktiga hade över huvud taget inte denna utbildningspremie. Detta är emellertid inte en relevant jämförelse. Vid ett helt nytt ersättningssystem bör jämförelsen innehålla den totala ersättningen under tjänstgöringstiden. Vad gäller den kontanta ersättningen kan skillnaden för den enskilde kompanibefälseleven vara 500 kr. jämfört med tidigare. Denna skillnad kompenseras emellertid av exempelvis förbättrade reseförmåner och förbättringar vad gäller familjebidragen. Skulle man för vissa av dem som mönstrat för flera år sedan behålla det gamla systemet, då skulle en orättvisa återinföras — och det är vårt dilemma.
Herr talman! Problemet är egentligen att just en årgång enskilda pojkar känner sig lurade. Undantagsfallen och de som mönstrade för flera år sedan kan vi kanske bortse från; det kan inte röra sig om någon majoritet av den här gruppen. Här gäller det just de enskilda individer som har fått en sak ställd i utsikt, och plötsligt, vid en senare tidpunkt, får veta att detta inte längre gäller, och det på grund av ett beslut som ännu inte har trätt i kraft när de rycker in. Det är det som jag tycker är problemet. Jag beklagar att man inte kan tänka sig att göra ett undantag för de här pojkarna och låta dem få kompensation.
Herr talman! Thure Jadestig önskar en redogörelse över vilka åtgärder jag överväger i fråga om missbruket av teknisk sprit. Det missbruk som har uppmärksammats i pressen på senare tid har huvudsakligen gällt s.k. alkoholhaltiga preparat av typ brännvätskor och bilvårdsmedel. Godkända alkoholhaltiga preparat får i princip säljas fritt men inte till personer som kan antas använda dem för att berusa sig. Olovlig försäljning medför straffansvar. Socialstyrelsen följer fortlöpande missbruket av alkoholhaltiga preparat. I en enkät till kommunerna som redovisades i januari i år, har 178 kommuner angett att det finns ett sådant missbruk. Antalet kända missbrukare beräknas till knappt 4 000, men är troligtvis större. 51 kommuner anger att missbruket har ökat, 20 att det minskat och 62 att det är oförändrat. I ett hundratal kommuner har man försökt förebygga eller avhjälpa missbruket genom särskilda insatser. Enkäten följdes upp av socialstyrelsen i slutet av januari vid ett rådslag om åtgärder för att tränga tillbaka missbruket. I rådslaget deltog bl.a. företrädare för myndigheter, vissa kommuner, folkrörelser, klientorganisationer, tillverkare och handeln. De åtgärder som vidtas mot missbruket gäller huvudsakligen preparatens sammansättning och försäljning samt vårdinsatser för missbrukarna. I fråga om preparatens sammansättning undersöker socialstyrelsen kontinuerligt möjligheterna att ända denatureringen för att försvåra missbruk. När det gäller försäljningen av preparaten har socialstyrelsen i samarbete med företrädare för den kommunala socialtjänsten utarbetat informationsmaterial som genom socialnämnderna delges allmänna handeln. I en informationsfolder har socialstyrelsen bl.a. upplyst om att handeln på några orter valt att när så är möjligt sälja preparaten enbart över disk. Missbruket av alkoholhaltiga preparat är ofta ett led i ett avancerat alkoholmissbruk och kräver därför också målmedvetna vårdinsatser. Socialstyrelsen kommer inom kort med en rapport från det nyssnämnda rådslaget. Rapporten bör kunna ligga till grund för fortsatta insatser mot missbruk av alkoholhaltiga preparat. Åtgärderna mot detta missbruk måste enligt min mening skärpas. Det är önskvärt att systemet med försäljning enbart över disk prövas i större utsträckning. Samarbetet mellan socialtjänsten och handeln är viktigt för att missbruket skall kunna minskas. Inom den närmaste tiden kommer socialstyrelsen enligt vad jag har inhämtat att ytterligare intensifiera informationsåtgärderna inom området. Jag kommer att med uppmärksamhet följa socialstyrelsens fortsatta arbete med dessa frågor.

Herr talman! Jag tackar för ett utförligt svar. Redan under fjolåret blev jag påmind om att konsumtionen av den tekniska spriten ökade, och att ökningen berodde på att denna sprit i större utsträckning använts i berusningssyfte. De som slog larm var sociala myndigheter och RIA-aktiva människor. På en av DKSN anordnad distriktsföreståndarkonferens blev jag medveten om att någonting var i görningen när det gäller ökade insatser mot missbruk. Jag har också lagt märke till att man inom Verdandis kamratstödjande verksamhet har noterat frågan, liksom inom sektorer av nykterhetsrörelsen. Naturligtvis är det riktigt att det är de tunga missbrukarna det gäller, de som mer eller mindre alltid har använt liknande preparat, men det finns tecken på att också socialt mer etablerade människor använder preparat av den här typen. I massmedia har under de senaste veckorna redovisats larmrapporter avseende ökat missbruk av teknisk sprit. Bl. a. rapporteras från Göteborg att ”arbetare, alkoholister som har kvar en social miljö”, har börjat använda teknisk sprit på senare tid. Detta visar frågans angelägenhetsgrad, och de frågor som statsrådet berör i svaret är ju oerhört viktiga, speciellt de som gäller hur man skall kunna hindra missbruk av preparaten. Vi undrar kanske litet var om inte varan går att förändra, så att den blir helt omöjlig att förtära. Man kan också undra om varan över huvud taget är nödvändig, om den går att ta bort eller om det går att förändra nuvarande försäljningssystem, där teknisk sprit ofta säljs helt öppet. Jag besökte under gårdagen fyra bensinstationer, och där hade man faktiskt kunnat köpa den här varan dunkvis i femlitersdunkar om man hade velat. Jag tycker att de åtgärder socialstyrelsen är inne på är bra. Jag hade tänkt motionera i frågan i januari men fick då kontakt med socialstyrelsen, som har gett denna fråga hög prioritet och som dessutom har hållit mig väl informerad om sitt arbete. Jag tycker att socialstyrelsens arbete är bra, och jag gläder mig över att statsrådet också säger att hon skall följa denna fråga med stor uppmärksamhet.

Herr talman! Inger Hestvik har mot bakgrund av försöksverksamheten med mammografiundersökning i Kopparbergs län ställt följande frågor till mig. 1. Harden ursprungliga projektplanen ändrats under försökets gång? Om så är fallet — varför? 2. Är undersökningsmaterialet enligt beslutad uppläggning tillräckligt omfattande för att en utvärdering skall kunna göras? Om så är fallet, när kan en utvärdering av försöksprojektet väntas komma? Försöksverksamheten i Kopparbergs och Östergötlands län med mammografiundersökningar för att spåra bröstcancer är ett gemensamt projekt som syftar till att ge oss kunskap om i vilken omfattning allmän hälsokontroll med mammografi kan minska dödligheten i bröstcancer eller inverka på sjukdomens karaktär under överlevnadstiden upp till fem år efter diagnoseller första behandlingstillfälle. Utvärderingen av mammografisk hälsokontroll är förenad med många svårigheter, framför allt beroende på att det naturliga förloppet för de mycket tidiga förändringar i brösten som ofta upptäcks genom mammografi fortfarande är ofullständigt känt. Av misstänkta cancertumörer eller förstadier till sådana tumörer är en del av den arten att de inte utvecklas till cancer. Kunskaperna om bröstcancersjukdomen har ökat snabbt och medfört ändrade förutsättningar för bedömning av projektet. Det bedömdes vid starten av försöksverksamheten att ett statistiskt säkerställt resultat av utvärderingen skulle föreligga under 1983. Den bedömningen gjordes på de kunskaper man då hade om bröstcancersjukdomen. Försöksverksamheten har hittills klart visat att tumörerna upptäcks tidigare i en mammograferad grupp än i en icke mammograferad grupp. För att få ett säkert svar på frågan om en tidig upptäckt också minskar dödligheten i bröstcancer eller förlänger överlevnaden har socialstyrelsen bedömt det nödvändigt att försöksverksamheten fortsätter på samma sätt som hittills ytterligare någon tid. Svaret på den första frågan om den ursprungliga projektplanen har ändrats är nej. Utvärderingen av försöksverksamheten har dock tagit längre tid än vad man från början beräknat. Svaret på den andra frågan är ja. Enligt socialstyrelsens bedömning är undersökningspopulationen tillräckligt stor för att en vetenskapligt acceptabel utvärdering skall vara möjlig. Det är tidsfaktorn som avgör när ett säkert resultat kan föreligga. I enlighet med vad jag har anmält i årets budgetproposition och i propositionen om anslag till statens bakteriologiska laboratorium m.m. under avsnittet Allmän hälsokontroll räknar socialstyrelsen f.n. med att resultatet av utvärderingen kan föreligga tidigast under 1985.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Sigurdsen för svaret på min fråga. I maj 1982 fattade socialstyrelsens beredningsgrupp för mammografiprojektet ett beslut om att kontrollgruppen skulle kallas in i direkt anslutning till att den s.k. undersökningsgruppen kallades in för tredje gången. Undersökningen skulle på det här stadiet ske kommunvis. Så skedde också, ända till i november 1982 — då avbröts uppläggningen utan att nya beslut hade fattats av beredningsgruppen, som tillsatts av socialstyrelsen. Kontrollgruppen ställdes på nytt åt sidan. I dag pågår den fjärde undersökningen av studiegruppen. Kvinnorna i vårt län är helt övertygade om det positiva med mammografi och uppfattar de ändrade planerna för projektets genomförande så, att kontrollgruppens kvinnor lämnats åt sitt öde. Här kan det invändas att man ännu inte vet värdet av mammografiundersökningen. Men å andra sidan bör den för det vetenskapliga arbetet uppgjorda planen följas. Redan vid försökets start var diskussionerna om kontrollgruppens ställning livliga. Skulle tiden förlängas ytterligare innan kontrollgruppen inkallas måste ordentligt underbyggda beslut fattas i beredningsgruppen, om sådana i dag saknas. Kontrollgruppens kvinnor har enligt min mening full rätt att kräva att bli med i hälsoundersökningen. När det gäller det vetenskapliga värdet av mammografiprojektet och om kontrollgruppen kallas in planenligt går meningarna isär. Som framgår av det svar jag har fått av statsrådet på min fråga anser några att nyttan av mammografi i dag aldrig blir klarlagd om kontrollgruppen kallas in redan nu. Andra — däribland en forskare och medlem i socialstyrelsens beredningsgrupp — anser att det är fullt möjligt att kalla in kontrollgruppen redan nu utan att projektets vetenskapliga värde omintetgörs. Det vore värdefullt för kvinnorna i vårt län om så kunde ske.
Herr talman! Jag är glad över att Inger Hestvik säger att den ursprungliga planen bör följas. Som jag sade är projektet i Kopparbergs län och projektet i Östergötlands län ett sammanhållet projekt. I Östergötland pågår projektet också, och där har man i landstinget beslutat att det skall pågå i första hand till 1985. Där har man alltså accepterat fördröjningen, som är nödvändig för att man skall kunna göra en utvärdering. Man säger att svaret på studien drar ut på tiden. Det tycker jag närmast skall tolkas som positivt — det innebär ju att sjukdomen inte är dödande på samma sätt. Jag vill också påpeka att det i den ursprungliga planen för projektet sägs att erfarenheterna efter varje enskild bearbetningsfas av projektets resultat får utgöra underlag för ställningstagande när undersökningen av den passiva studiepopulationen skall påbörjas. Jag vill alltså understryka att jag tycker att det är väsentligt att detta försöksprojekt får fortlöpa med den uppläggning det har. Det är unikt. Omvärlden väntar sig mycket av detta utvärderingsprojekt, som jag tror att vi är ganska ensamma om att kunna genomföra.
Herr talman! Jag tror att statsrådet Sigurdsen och jag har samma ambitioner att göra det bra för kvinnorna i vårt län och så småningom i hela Sverige. Vi diskuterar mycket om planerna har följts eller inte. Av svaret framgår att socialstyrelsen anser att planerna har följts efter det arbete som nu genomförs. Min fråga till statsrådet Sigurdsen utmynnar i en vädjan om att statsrådet påverkar socialstyrelsen att ställa sig bakom att kontrollgruppen omedelbart kallas in för undersökning och dessutom att utvärderingen av mammografiprojektet i Kopparbergs län startar omedelbart sedan undersökningen av kontrollgruppen avslutats.

Herr talman! Siri Häggmark har ställt följande frågor till mig med Om behörigheten anledning av en kommande proposition om behörighet att utöva yrke inom = fll vissa sjuksköterhälsooch sjukvården. sketjänster —- Kommer propositionen om behörighet att utöva yrke inom hälsooch sjukvården att avlämnas i sådan tid att de studerande vid högskolans hälsooch sjukvårdslinje som avslutar utbildningen i juni i år samtidigt erhåller genom utbildningen åsyftad behörighet till tjänst?
I en cirkulärskrivelse från en av landets sjukvårdshuvudmän, riktad till ”Samtliga personalchefer”, manas till ”försiktighet vid förordnande på arbetsledande befattningar typ avdelningsföreståndare och nattsjuksköterska”. Socialstyrelsen har dessförinnan meddelat huvudmännen att situationen för de studerande, som blir färdiga med sin utbildning i juni i år efter genomgång av högskolans hälsooch sjukvårdslinje, fortfarande är oklar i vad gäller behörighet till tjänst.
— Om propositionen kommer sent , vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att tillförsäkra nämnda studerande behörighet? Inom socialdepartementet har utarbetats ett förslag till proposition om lag om behörighet att utöva yrke inom hälsooch sjukvården m.m. Förslaget har av regeringen överlämnats till lagrådet för yttrande.
Regeringens proposition kommer så sent att riksdagsbeslut kan tas tidigast i maj och socialstyrelsens eventuella föreskrifter kan publiceras först under sommaren. De studerande, som har förväntat sig sjukskötersketjänster, och sjukvårdshuvudmännen har härigenom försatts i en anmärkningsvärd situation. 1.
Enligt förslaget kommer samtliga inriktningar inom den nya hälsooch sjukvårdslinjen att leda fram till sjuksköterskeexamen och ligga till grund för legitimation som sjuksköterska. Jag räknar med att propositionen kommer att kunna överlämnas till riksdagen inom den närmaste tiden och att den också skall kunna behandlas av vårriksdagen. Den nya lagen om behörighet att utöva yrke inom hälsooch sjukvården föreslås träda i kraft den 1 juli i år.
Kommer proposition att avlämnas i sådan tid att de studerande vid högskolans hälsooch sjukvårdslinje som avslutar utbildningen i juni i år samtidigt erhåller genom utbildningen åsyftad behörighet till tjänst? 2.
Arbetet med tillämpningsföreskrifter och föreskrifter om behörighet till tjänst har redan påbörjats. Dessa föreskrifter skall träda i kraft vid samma tidpunkt som den nya lagen. Svaret på Siri Häggmarks frågor är alltså att jag räknar med att de nya bestämmelserna kommer att träda i kraft den 1 juli 1984. Bestämmelserna innebär att de som har genomgått den nya hälsooch sjukvårdslinjen blir behöriga att inneha anställning som sjuksköterska.
Om propositionen kommer sent , vilka åtgärder avser statsrådet då vidta för att tillförsäkra nämnda studerande behörighet?

Herr talman! Jag får tacka hälsooch sjukvårdsministern för svaret. Det är positivt att den här frågan nu äntligen skall få sin lösning. Dock måste jag fortfarande uttrycka åsikten att det har tagit onödigt lång tid. Anledningen till att jag ställer den här frågan igen är att det återigen har utbrutit oro i lägret bland de studerande som nu går den nya hälsooch sjukvårdslinjen och blir klara med sin utbildning i juni. De har faktiskt inte vetat hur det kommer att bli med deras behörighet och kompetens. Socialstyrelsen gick också ut till samtliga sjukvårdshuvudmän och samtliga rektorer på den kommunala högskolan med en skrivelse, i vilken det framhölls att behörighetsfrågan ännu inte var klar. Detta föranledde en av huvudmännen att framhålla att man skulle iaktta en viss försiktighet vid anställning. Jag förstår egentligen inte varför det här förslaget har dröjt. I december, på Luciadagen, 1982 ställde jag samma fråga, och då sade Gertrud Sigurdsen att 67 regeringen skyndsamt skulle fatta beslut i denna fråga så att de här eleverna i god tid skulle få veta vilken funktion de skulle få. I samband med semesterplaneringen går nu sjukvårdshuvudmännen ut till just dessa studerande. När det då kommer en sådan här cirkulärskrivelse, blir eleverna oroade — en del har blivit mycket oroade. Det gör att just vård 77-eleverna faktiskt känner sig ha kommit i kläm. Regering och riksdag har dock ansvar för de beslut som fattas. Så här i historiens ljus kan man väl säga — och det innebär inte någon anklagelse åt något håll — att denna fråga naturligtvis skulle ha varit klar i och med att beslutet om vård 77-utbildningarna fattades. Även om jag är litet besviken över det här dröjsmålet är jag ändå glad för att eleverna förhoppningsvis i god tid — frågan skall ju först behandlas i riksdagen — får reda på vilken yrkesfunktion de kommer att få.
Herr talman! Det har tagit onödigt lång tid, säger Siri Häggmark. Jag kan hålla med om att det tagit lång tid. Utredningen har överlämnat ett betänkande. Det skall remissbehandlas och blir sedan föremål för diskussioner inom regeringskansliet. Men jag kan lugna Siri Häggmark med att om tryckeritekniken fungerar och allt går utan missöden, så kommer propositionen att läggas på riksdagens bord torsdagen den 29 mars. Med det beskedet tycker jag att Siri Häggmark och jag kan hjälpas åt att lugna dem som är oroliga.
Herr talman! Detta är alldeles utmärkt, och jag tackar för det. Men redan i maj månad förra året gav behörighetskommittén ett förhandsbesked om att samtliga studerande på hälsooch sjukvårdslinjen skulle bli legitimerade sjuksköterskor. Även om det då stod klart att de nya bestämmelserna inte skulle kunna börja gälla förrän tidigast den 1 juli detta år, tycker jag att det dragit ut på tiden, och jag undrar vad det är som gjort det. Det finns ju större och viktigare förslag som behandlats fortare.

Herr talman! Ingemar Eliasson har frågat mig om jag avser att föreslå sådana ändringar i ellagen som förhindrar elleverantörer att vägra leverera el till värmepumpar. naturgasområden endast om värmeförsörjningen med större fördel kan tillgodoses med elenergi än med det för området gemensamma systemet. Frågan om en elleverantör med stöd av den nämnda föreskriften i ellagen har rätt att vägra att leverera el till värmepumpar inom fjärrvärmeoch naturgasområden har på senare tid prövats av energiverket i flera fall. Energiverket har därvid gjort bedömningen att distributionsplikt avseende el generellt sett föreligger inom sådana områden. Regeringen prövade den 23 februari 1984 vissa ärenden, där elleverantörer överklagat beslut av energiverket i ärenden som gällde leveransplikt. Regeringen uttalade därvid att stöd saknas enligt ellagen för att göra ett generellt undantag för värmepumpar samt att frågor om värmeförsörjningen av en byggnad kan tillgodoses med större fördel med värmepump än med det för området gemensamma systemet måste prövas i varje enskilt fall. Regeringens beslut innebär således att frågan om skyldighet att distribuera el avsedd för värmepumpar skall prövas i varje enskilt fall på samma sätt som andra former för uppvärmning med el. I en skrivelse till industridepartementet i mars i år har energiverket föreslagit att frågan om leveransskyldighet av el till värmepumpar inom fjärrvärmeoch naturgasområden regleras i en särskild lagbestämmelse. Enligt förslaget skall elleverantörerna kunna vägra elleverans endast om kommunen i fullmäktige — lämpligen i sin energiplan — har uttalat att värmepumpar inte skall få förekomma i området. Energiverkets skrivelse remissbehandlas f. n. Jag är inte beredd att ta ställning till huruvida ellagen bör ändras i fråga om skyldighet att leverera el till värmepumpar innan beredningen av ärendet är avslutad.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Som statsrådet har påpekat står det i ellagen att det finns en skyldighet för elproducenten att leverera el till konsumenter, om det inte finns särskilda skäl att förvägra dem det. Sådan skyldighet föreligger inte om det finns fjärrvärme och om elanvändning i det läget inte ger stora fördelar. Det gäller alltså en fråga om bedömningar från fall till fall, och det är naturligtvis i det perspektivet som de nu avgjorda ärendena är intressanta. I det ärende som som föranledde min fråga ville några elkonsumenter installera värmepumpar, och för det behövde de förstås större leveranser av el. Elföretaget i fråga, som var kommunalt, vägrade att tillmötesgå elkonsumenternas begäran. Det önskade inte att värmepumpar skulle installeras, eftersom fjärrvärme hade införts. De som förvägrades elleveranserna klagade, och energiverket gav dem rätt. Sedan klagade kommunerna, och regeringen i sin tur vände på utslaget och gav kommunerna rätt. Regeringen menade alltså att ellagen i det aktuella fallet inte borde tolkas på det sätt som energiverket hade gjort. Det är alltid möjligt för en överinstans att vända på ett beslut, och utslaget skulle mot den bakgrunden inte vara så anmärkningsvärt. Det kunde dock föreligga en önskan om att få en annan praxis i den här frågan än vad som hittills gällt fastställd, och det är närmast det som föranleder min fråga. Önskar regeringen till ledning för följande fall markera en mera restriktiv inställning till värmepumpar i kommuner där fjärrvärme förekommer, eller är det fråga om ett utslag som har konsekvenser bara för det berörda ärendet? I det senare fallet kan ju utslaget i ett annat ärende komma att gå i en annan riktning. Det föreligger här självfallet en konflikt, och det intressanta är i vilken riktning regeringen vill att utslaget skall gå i de ärenden som följer. Eftersom energiverkets framställning har gått ut på remiss, tar det naturligtvis en tid innan den återigen kan prövas av regeringen. Även om varje ärende prövas separat, vore det bra om statsrådet i avvaktan på ett ställningstagande till verkets skrivelse ville precisera, huruvida behandlingen av det nu avgjorda ärendet skall uppfattas som en skärpning i förhållande till den praxis som verket hittills har tillämpat beträffande den berörda delen av lagen.
Herr talman! Vad regeringen har gjort i det här fallet är en markering av att ellagen i sin nuvarande utformning måste tolkas så, att det föreligger en skyldighet att sakligt pröva varje enskilt ärende. Energiverket har inte gjort någon saklig prövning av de ärenden som varit föremål för besvär. Inte heller vi har således tagit ställning till dem på sådan grund, utan vi har bara påpekat hur ellagen måste tillämpas. Vidare vill jag understryka att regeringen självfallet har en mycket positiv inställning till värmepumpar, och det har demonstrerats på olika sätt. Värmepumpar är en energisnål och bra teknik. På senare tid har det också skett ett mycket glädjande tekniskt genombrott på detta område — och som regeringen stöder. Samtidigt önskar vi en god kommunal planering, liksom också en god planering från enskilda fastighetsägares sida, bl.a. syftande till rätt användning av skilda tekniker och energikällor, så att inte flera goda saker slår ut varandra. Man bör alltså ha denna långsiktiga inriktning. Vi har nu remitterat energiverkets förslag och samordnat remissbehandlingen med remissbehandlingen av förslaget om utvecklad kommunal energiplanering. Vi hoppas att remissinstanserna i ett sammanhang skall kunna göra sina bedömningar om hur vi bör handla i framtiden, och det är också vår förhoppning att vi skall kunna behandla det här i ett sammanhang när det gäller att lämna förslag till riksdagen.
Herr talman! Jag noterar att riksdagen får tillfälle att ta ställning. Jag vill understryka att det naturligtvis föreligger ett dilemma när det gäller fjärrvärme och värmepumpar. Staten stimulerar på olika sätt användningen av värmepumpar, och då kan det ju te sig något egendomligt för den enskilde som vill installera värmepumpar, om han möts med kalla handen på den kommunala nivån. Energiverkets förslag kan vara en väg ut ur denna konflikt: att man i god tid får reda på i vilka områden värmepumpar kan tänkas bli installerade och i vilka områden de inte får installeras. En sådan här konflikt kan ju också lösas på ett annat sätt, nämligen genom konkurrens. Har man överskottskapacitet i fjärrvärmenätet, bör ju detta kunna vara en konkurrenskraftig uppvärmningskälla, som i dessa fall väl kan ta upp kampen med värmepumparna. Man behöver alltså inte i varje enskilt fall lösa problemen på den administrativa vägen, utan två energislag bör kunna få konkurrera med varandra. Jag tolkar vad statsrådet här har sagt så, att man inte skall läsa in mer i det beslut som regeringen har fattat än att det avser ett enstaka beslut och att den praxis som regeringen önskar inte avviker från vad som hittills har gällt. De som i fortsättningen vill installera värmepumpar bör alltså kunna göra det på samma sätt som hittills. I detta fall var det således fråga om ett undantag.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Andersson för svaret och hoppas att han förlåter mig att jag ställt frågan till fel statsråd. Det är egentligen litet märkligt att man inom en mycket kort tidrymd får läsa om samma fråga i både Aftonbladet och Svenska Dagbladet i artiklar där slutsatsen blir densamma, nämligen att det verkligen vore dags att ta bort etableringskontrollen av tandläkare. Vi är väl ense om att etableringskontrollen infördes på en tid då vi hade ont om tandläkare och vi ville säkra bl.a. barnoch ungdomstandvården. Men det är ganska länge sedan vi hade ont om tandläkare. I dag, herr talman, har vi som bekant överskott. Överskottet är t.o.m. så stort att utbildningen måste skäras ned. Följden av detta blir att en del tandläkare tyvärr blir arbetslösa eller riskerar att bli det. Det är illa nog. Men ännu värre är att det då fortfarande, trots att vi har gott om tandläkare, finns många patienter som inte kan få tandvård i tid bl.a. därför att vi har etableringskontroll, som mer eller mindre innebär näringsförbud för tandläkare. Det är riktigt att det fattades ett beslut i riksdagen redan i december, men det var faktiskt inte ett enigt riksdagsbeslut. Det var den socialistiska majoriteten i utskottet som då upprepade Sten Anderssons tankar och skrev att det var angeläget att uppnå en regional balans i fråga om tandvårdsresurserna i landet och att detta skulle underlättas genom en etableringsbegränsning. Nu hade jag hoppats att Sten Andersson, när han läste Aftonbladet för tre veckor sedan, skulle dra några slutsatser och vara så radikal att han var villig att tänka om. Vi borde vara ense om — det tror jag att vi är — att alla behöver tandvård oavsett var de bor. Vi är säkert också ense om att det numera är gott om tandläkare i Sverige eller kommer att vara det inom något år. Tandläkarna har lyckats så pass bra i den förebyggande vården att varje patient kanske inte kräver så lång tids behandling. Då tycker jag att det är märkligt att vi inte kan bli ense om att häva den etableringskontroll som råder och som drabbar både tandläkare och patienter. Det är naturligtvis de senare som drabbas värst, och det gäller dessutom flera personer. Det nämndes i Svenska Dagbladets artikel, som var skriven av någon i riksförsäkringsverket som verkligen kan det här, att erfarenheten visar att privattandläkarna gärna etablerar sig i glesbygden. Men det paradoxala inträffar då företrädarna för den offentliga tandvården i sina yttranden avstyrker nyetablering, i många fall också när det på den aktuella orten finns utrymme för flera tandläkare. Herr talman! Jag beklagar att inte regeringen vill ta konsekvenserna av detta och släppa tandläkaryrket fritt.

Herr talman! Det var många saker på en gång. Låt mig först säga att man ju kan diskutera vad som är radikalt, men för mig innebär det bl.a. att vara öppen för verkligheten och dess förändringar och att ta intryck av de förändringar som sker i verkligheten och dra konsekvenserna därav. Sedan var det faktiskt inte Svenska Dagbladet som var radikalt, så som jag uppfattar ordet, genom att man hade tänkt längre än socialministern i det här fallet, utan det var en tjänsteman i ett statligt verk. Möjligen får vi tacka redaktören för Svenska Dagbladet för att han tagit in en artikel av en person som är insatt i ämnet. Sten Andersson säger att huvudsyftet är att styra över tandläkare till de ställen där det är brist. Men, herr talman, vad som har skett är ju att man har hindrat tandläkare att etablera sig ute i landsorten. Det var ett sådant exempel jag tog fram. Det är inte att styra, det är att stoppa, och det tycker inte jag att man skall göra, när någon faktiskt vill sätta upp en praktik ute i landet. Det är riktigt att tillgången på tandläkare fortfarande är ojämnt fördelad över landet. Jag tror att det blir lättare att få den jämnt fördelad om vi låter tandläkarna själva söka sig dit de vill och öppna praktik, till patienternas bästa.

Herr talman! Det är bara att gratulera Sten Andersson till att han ser ljusglimtar i tunneln. Jag har inte sett så mycket av dem. Jag tycker inte heller att tandläkarpatienter eller tandläkare kan se särskilt ljust på situationen efter denna diskussion. Men denna allmänpolitiska debatt kan vi väl försöka föra i valrörelsen. Jag tycker att Sten Andersson, som är så bekymrad över att vi vill skära ned vissa utgifter, skall komma ihåg följande. För det första: Den privata tandvården är faktiskt effektivare per tidsenhet —- kostar mindre — än den som sker i landstingens regi. Därmed inte sagt att jag vill ta bort folktandvården —tro för allt i världen inte det! Jag vill ha bådadera. För det andra: All erfarenhet visar att tandvården icke utvecklas på samma sätt som sjukvården. Inom sjukvården har vi den stundom bekymmersamma situationen att ju mer vi bygger ut vården, desto mer får vi betala och desto större blir behovet. Det har visat sig att det inte är så när det gäller tandvården. Om vi låter människorna — i den kommun som jag talade om och i många andra kommuner — få tillgång också till privattandläkare, kommer behovet av tandvård måhända att minska ännu mer i framtiden, eftersom det är den förebyggande vården som här är så väsentlig.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret. Det är möjligt att frågan numera saknar praktiskt intresse, dock inte principiellt. Det var inte enbart detta specifika krav på personnummer som orsakade min fråga. Jag har tagit det mera som ett exempel på vad jag menar. Vi har från folkpartiets sida på olika sätt velat visa att personnummer måste kunna användas på ett betydligt restriktivare sätt än vad som i dag sker. Utan tvivel är kravet på personnummer många gånger inte motiverat, men ställs ändå av slentrian eller kanske obetänksamhet. Fler och fler människor känner också olust inför att det har blivit så. Om myndigheterna och andra slutar med att begära personnummer i tid och otid, blir det förmodligen lättare att få förståelse för kravet de gånger personnumren verkligen behövs. Jag tror alltså inte att man kan eller ens bör helt släppa kravet på personnummer. Det skulle avsevärt försvåra framför allt samhällets service och information. Vi måste i stället bli mera uppmärksamma på olägenheterna. Ett steg i den riktningen är att slopa detta krav där det inte fyller någon väsentlig uppgift. Även om just denna blankett snart har gjort sitt är jag övertygad om att det finns många liknande blanketter. Bostadsministern säger nu att det säkert har funnits praktiska skäl till att begära personnummer på blanketten. Jag är inte alldeles övertygad om det. Här gäller det fastigheten, och samtliga uppgifter om fastigheten skall uppges, och jag tror att de uppgifter som behövs finns där. Jag tror också att man klarar en smidig låneadministration. Det handlar dessutom inte enbart om lån utan också om bidrag, och då finns inte heller det här motivet.

Herr talman! Det är en mycket välmotiverad översyn som regeringen kommer att göra. Jag hoppas bara att det inte skall leda till att man väntar med att se över frågor som kan ses över nu, alltså innan denna kommitté har gjort sitt arbete. Det finns fall där man redan nu borde kunna vidta åtgärder.

Herr talman! Låt mig först som sist klart deklarera att allt slags fusk vid export och import självfallet bör beivras. Eftersom utskottsmajoriteten uppenbarligen är ense med mig härom, är målsättningen densamma, medan det däremot skiljer sig beträffande val av medel. Det vi nu alltså har haft att ta ställning till är frågan om en lämplig avvägning mellan önskemålet om en effektivare kontroll och det lika beaktansvärda önskemålet att inte sätta alltför många käppar i hjulen för den för oss så livsviktiga exporten. Därvidlag hänger importen ganska intimt samman med exporten, eftersom den övervägande delen av vår export är beroende av importerade komponenter och andra varor. Nya regler som är ägnade att fördröja importen slår följaktligen också i stor utsträckning på exporten. Bakom de förslag till utvidgad exportkontroll som vi nu har behandlat i utskottet ligger kommissionen mot ekonomisk brottslighet, vilket naturligtvis ger anledning till att man måste vara alldeles extra observant. Regeringen vill nu i budgetpropositionen ha ett bemyndigande för att tullverket skall kunna avkräva exportören en faktura eller motsvarande handling tillsammans med exportanmälan. Enligt vår uppfattning kan detta av flera skäl inte accepteras. Först och främst går detta knappast att förena med det oavvisliga kravet på sekretess för såväl varan som priset. Att en strängt konfidentiell handling som en faktura utgör skall valsa med och hanteras av olika instanser på varans väg från leverantören till gränsen kan inte godtas. En nackdel därvidlag är också att den s.k. meddelandefriheten gör det möjligt för dem som hanterar fakturan att utan påföljd lämna annars hemliga uppgifter till exempelvis massmedia. Den största risken med den föreslagna ordningen är dock att den kan medföra avsevärda leveransförseningar. Ett av svensk exportindustris bästa säljargument, jämte hög kvalitet, är att leveranserna kan ske snabbt och punktligt. En snabb leverans förutsätter ofta att fakturan inte inväntas, utan denna framställs senare i företagets dator för transmittering till mottagaren. Dessa väl inarbetade rutiner riskerar nu att omintetgöras om kravet på fakturauppvisande vid gränspassage vidhålls. Till yttermera visso finns det en del fall där kravet på en faktura i verkligheten skulle omintetgöra en export. Det gäller exempelvis när importlandets konsulat i Sverige skall legalisera fakturan, vars fraktuppgift måste vara exakt lika som den som rederiet i fråga anger. Nu är det bara den komplikationen att någon frakträkning inte kan erhållas förrän godset kommit ombord — och därmed går ekvationen inte ihop med de nya föreslagna bestämmelserna. När det gäller att hålla nere kostnaderna för svensk exportindustri är det inte minst viktigt att åstadkomma en rationell transportapparat som fungerar smidigt och utan onödiga störningar. Hearings i skatteutskottet med företrädare för såväl tullverket som de organisationer vilka företräder svensk export har givit vid handen att konstruktiva överläggningar pågår i syfte att nå lösningar som kan tillfredsställa båda parter. Enligt vår uppfattning hade det varit klokast att avvakta resultatet av dessa positiva strävanden innan man genom ett riksdagsbeslut, som följer regeringspropositionen, sätter vapen i händerna blott på den ena parten och tvingar den andra att rätta sig därefter. Som jag antydde inledningsvis är exporten i sin tur i högsta grad beroende av importen. Förra året beslöt generaltullstyrelsen om skärpta kontrollåtgärder vid förtullning eller hemtagning av samlastningsgods. Bakgrunden till beslutet, som i och för sig inte fordrar något godkännande från riksdagens sida, är att tullen misstänker att en ökad mängd gods smygs in i landet utan förtullning. Även i detta fall gäller det naturligtvis att komma fram till en lämplig avvägning, så att tullen med sina nya befogenheter inte brukar mer våld än nöden kräver: De nya bestämmelserna innebär att vid import s.k. samlastningsgods skall samlas på fem olika platser i landet för en mer omsorgsfull kontroll från tullen. Från näringslivet har man reagerat utomordentligt hårt mot förslaget och talat om årliga kostnadsökningar på kanske mer än 2 miljarder i form av ökade hanteringskostnader och — vilket anses minst lika allvarligt — tidsförluster. Dessutom finns risk att skada på godset kan åstadkommas genom en onödig omlastning. Regeringen har uppenbarligen också känt en viss oro, eftersom man skjutit upp ikraftträdandet flera gånger, och nu senast till den 1 april i år. Med tanke på hur oerhört viktigt det är att underlätta vår utrikeshandel anser vi moderater det fel att ta till så kraftiga generella åtgärder som här är fallet. Enligt vår uppfattning skulle det vara betydligt smidigare och tillräckligt effektivt med de stickprovskontroller som tullen kan rikta mot varje suspekt transport. Om det vid sådana kontroller uppdagas att lasten inte stämmer med frakthandlingarna, kan man naturligtvis acceptera sanktioner mot den försumlige. I februari i år redovisade näringslivet en alternativmetod till generaltullstyrelsens kungörelse för importkontroll av samlastningsgods. I förslaget understryks näringslivets intresse av att importkontrollen sker på ett effektivt sätt men med ett minimum av störningar vid gränserna. Då ikraftträdandet av generaltullstyrelsens kungörelse om samlastningsgods uppskjutits flera gånger under nära ett års tid, hade det naturligtvis varit på sin plats att invänta en tänkbar frivillig uppgörelse mellan näringslivet och tullen innan de nya reglerna sätts i sjön. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 4, 5 och 6 vid skatteutskottets betänkande.

Herr talman! Till detta utskottsbetänkande har fogats bl.a. två reservationer från centerns och folkpartiets representanter i utskottet. I dessa berörs dels frågan om kustbevakningens resurser, dels frågan om kustpostering i Arkösund. Beträffande frågan om kustbevakningens resurser framhålls såväl i motion 1484 som i reservation 2 att det är angeläget att generaltullstyrelsen får resurser som möjliggör en oförändrad bemanning inom kustbevakningen. Kustbevakningen har mångahanda arbetsuppgifter. Sjuktransporter utgör en betydande del av dem. Sjöräddning och allmän kustbevakning är andra betydelsefulla uppgifter. En annan ytterst betydelsefull uppgift är att hjälpa till med att stoppa införsel av narkotika. Vi reservanter anser att dessa uppgifter är så viktiga att generaltullstyrelsen bör få resurser som möjliggör en oförändrad bemanning inom kustbevakningen. I reservation 3 berörs kustposteringen i Arkösund. I denna fråga har utskottsmajoriteten skiftat uppfattning sedan saken förra gången behandlades i utskottet. Detta har skett trots att vi här har en motion från Östergötland undertecknad av representanter för samtliga partier och trots att länsstyrelsen i Östergötland enhälligt gått emot en indragning. Kustposteringen i Arkösund har en mycket vittomfattande verksamhet och arbetar med bl.a. sjöräddning, jakt-, fiskeoch naturvårdstillsyn, sjötrafikövervakning, skyddsområdestillsyn för försvaret samt tillsyn över förbudet mot dumpning av avfall i vatten och mot oljeutsläpp. Transporter vid sjukdom och olycksfall är andra uppgifter. Kustposteringen har här tack vare sin lokalkännedom varit, och är fortfarande, ett ovärderligt stöd för den bofasta skärgårdsbefolkningen, liksom för turisterna. En indragning av kustposteringen i Arkösund innebär en betydande försämring av bevakningsresurserna i Östergötlands skärgård. Detta rimmar illa med riksdagens uttalande förra året om det angelägna i att prioritera kustbevakningens behov. Vi reservanter anser därför att kustposteringen i Arkösund skall vara kvar. Herr talman! Med vad jag nu anfört yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 3. Till betänkandet har också fogats ett särskilt yttrande från Ingemar Hallenius och mig som berör exportkontrollen. Som framgår av både utskottets skrivning och det särskilda yttrandet föreslås en skärpning av kontrollen främst vid export. Utskottet är angeläget om att understryka såväl nödvändigheten av en skärpning som vikten av att denna görs så, att minsta möjliga hinder läggs för den seriösa exporten. I både utskottsbetänkandet och det särskilda yttrandet framhålls att avsikten inte är att befogenheten att kräva faktura skall användas generellt utan endast selektivt — ja, i sista hand som ett möjligt sanktionsmedel. Utskottet utgår också från att tullverket kommer att hantera sina befogenhe ter varsamt och med gott omdöme. Som framgår av den ändrade lagtexten innebär utskottsförslaget också andra alternativ till identifikation av varan, och detta bör minska problemen. Vi utgår även från att kontakterna mellan näringslivet och generaltullstyrelsen fortsätter, i syfte att få fram ett enkelt system som både tillgodoser samhällets krav på en tillfredsställande kontroll och näringslivets önskemål om ett fritt godsflöde och låga administrativa kostnader. Jag tror att det är värt att uppmärksamma det intresse som finns hos alla parter — generaltullstyrelsen och industrins representanter — att försöka komma fram till en lösning. Jag tycker inte att man har någon anledning att svartmåla förslaget. I stället bör vi ta fasta på det intresse och den vilja som finns hos alla parter att nå ett resultat som kan tillgodose både kravet på kontroll och önskemålet att kontrollen skall vara smidig och enkel. Vi förutsätter också att regeringen fortlöpande och med uppmärksamhet följer tillämpningen av bestämmelserna och vidtar de åtgärder som kan vara erforderliga för att den målsättning som utskottet har redovisat i sitt betänkande skall kunna förverkligas.

Herr talman! Folkpartiets intresse för tullfrågorna skall ses mot bakgrund av den mycket stora betydelse som dessa har för vårt land. Tullens uppgift är mycket grannlaga. För vår handel med omvärlden är en smidig och effektiv tullbehandling ett utomordentligt viktigt villkor. Ibland skall tullen ha en preventiv uppgift, och ibland skall tullen helst inte märkas. Att åstadkomma detta är naturligtvis en svår uppgift. Under senare år har den verksamhet som tullen bedriver fått en avgörande inverkan på våra möjligheter att komma till rätta med narkotikainförsel och kvalificerad brottslighet av annat slag. Inom folkpartiet är vi därför allvarligt oroade av besparingsåtgärder som innebär nedskärningar i utrustning och personal för gränsbevakningen. Vi menar att besparingar får göras på områden som inte äventyrar narkotikabekämpningen. Det är min personliga mening att den storskaliga narkotikahandeln är ett av de allvarligaste och mest hänsynslösa brott som kan begås. Att för egen materiell vinnings skull tvinga in medmänniskor i det bottenlösa elände som ett kvalificerat beroende utgör är det mest ovärdiga som en människa kan ta sig för. Av budgetpropositionen, bil. 9, s. 87, framgår att generaltullstyrelsen är helt övertygad om att en större mängd narkotika kan upptäckas med utbyggda resurser vid gränskontroller m.m. samt att tullen ofta har svårt att genomföra vissa målinriktade insatser på grund av brist på personal. Tullverket vill därför ha ytterligare 15 tjänster för narkotikabekämpning. Från folkpartiets sida ser vi ingen anledning att dröja med att ge tullen dessa ytterligare tjänster. Det är helt klart att ingenting står att vinna med ett dröjsmål. Varje parti narkotika som förs in i landet drar med sig nya personliga tragedier och ekonomiska förluster. Jag vill därför, herr talman, yrka bifall till reservation 1 i det betänkande vi nu debatterar, vilket innebär att tullen tillförs de medel på ytterligare 2 milj.kr. som behövs för narkotikabekämpningen. I sammanhanget vill jag också erinra om att det nu, bl.a. genom att försök gjorts för att belysa effekterna av att tullen fått tillgång till vissa polisregister, finns möjligheter att genomföra riksdagens tidigare beslut. Vi förutsätter från folkpartiets sida att regeringen skyndsamt ger tullen möjligheter till en effektivare narkotikabekämpning genom att ge tullen tillgång till polisens register. Så, herr talman, några ord om kustbevakningen. Denna drabbades redan föregående år av en viss personalminskning. I motion 1983/84:1484 av Kenth Skårvik och Björn Molin vänder man sig emot en nedskärning av bevakningen för Bohusläns del. Här skulle en neddragning leda till att såväl sjöräddningen som kustbevakningen eftersattes. Bohuskusten har under senare år som bekant kommit i blickpunkten genom stora narkotikafynd. Därför kräver vi reservanter från folkpartiet och centern att bemanningen bibehålls oförändrad. Samma sak gäller kustposteringen i Arkösund. Här har riksdagen redan tidigare uttalat sig emot en indragning. Jag finner det därför märkligt att regeringen utan att höra riksdagen på nytt nu har beslutat om en indragning. Som påpekas i motion 758, vilken undertecknats av representanter för samtliga riksdagspartier, arbetar kustposteringen i Arkösund också med sjöräddning, jakt-, fiskeoch naturvårdstillsyn, sjötrafikövervakning, skyddsområdestillsyn för försvaret, havsbottenövervakning, tillsyn över förbudet mot dumpning av avfall i vatten och oljeutsläpp. Den hjälper brandförsvaret med brandsläckning på öar, i fartyg och på fritidsbåtar. Till detta kommer även sjuktransporter vid olycksfall och akuta sjukdomar. Det är oundvikligt att dessa viktiga uppgifter vid sidan av tullövervakningen kommer att bli lidande vid en indragning. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till såväl reservation 2 som reservation I Inledningsvis framhöll jag vikten av en smidig tullbehandling. Kravet på att förete faktura vid exportleveranser är enligt min mening inte förenligt med detta krav. Företrädare för näringslivet har vid uppvaktningar inför utskottet klart visat på de svårigheter, de ökade kostnader och de leveransförseningar som blir följden om detta krav läggs fast i lagstiftningen. Enligt min mening bör tullverket i denna för landets industri så betydelsefulla fråga genom förnyade kontakter med näringslivet söka finna en för båda parter acceptabel lösning. Regeringsförslaget tar inte heller hänsyn till berättigade krav på skydd för affärsuppgörelser och sekretessbelagda handlingar. Detta är mycket allvarligt. Man riskerar härmed att svenska företag lider obotlig skada. Vi reservanter avstyrker därför propositionen på denna punkt, och jag yrkar bifall till reservation 4. Det får anses fastslaget att en alltför stor mängd gods införs i landet utan att anmälas till förtullning. Detta är självfallet inte acceptabelt. Förfarandet bör dock inte bekämpas med bestämmelser som innebär hämmat godsflöde, ökad godsanhopning och långa väntetider. Näringslivet har beräknat att kostnader i miljardklassen uppkommer, om de nya bestämmelserna för tullklarering av samlastningsgods genomförs. Det måste gå att finna ett ansvarssystem som borgar för att anmälningshandlingarna är korrekta och kan tillämpas utan att godset behöver lossas på tullupplag. Från folkpartiets sida menar vi därför att ytterligare ansträngningar i detta syfte måste göras innan det nya systemet sätts i kraft. En ökad stickprovskontroll kombinerad med hårdare straffpåföljder för dem som överträder bestämmelserna är härvid att föredra. Att införa sanktionsmedel för dem som syndar i form av ökat krångel och större pappersexercis kan knappast vara en förnuftig väg. Jag yrkar därför till sist, herr talman, bifall även till reservationerna 5 och 6.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande 29 behandlar anslaget till tullverket för budgetåret 1984/85, bemanningen inom kustbevakningen, vissa frågor beträffande export och import samt lättnader i bestämmelserna om temporär tullfrihet. Vad avser anslaget till tullverket råder det närmast total enighet. Utskottet föreslår riksdagen att tullverket för budgetåret skall erhålla ett anslag på 671 522 000 kr. Den folkpartistiske ledamoten i utskottet vill öka anslaget med 2 milj.kr., dvs. med ungefär tre tiondels procent. Jag måste, herr talman, säga att jag har svårt att förstå den folkpartistiska reservationen, även efter det att jag åhört Kjell Johanssons argumentering. Dessa två miljoner skulle enligt folkpartiet räcka till 15 nya tjänster och 2 hundekipage, allt i syfte att öka insatserna för narkotikabekämpning. Det kan förefalla vällovligt och skulle ha kunnat vara motiverat, om man inte ser på de sakskäl som utskottet i sitt betänkande framfört för att avslå det folkpartistiska kravet. De skälen är följande: För det första finns det enligt propositionen redan ett visst utrymme för att öka insatserna mot bl.a. narkotikasmuggling. Dessutom har aviserats en proposition senare i år med ett samlat förslag till åtgärder mot den illegala narkotikahanteringen. För det andra har narkotikakommissionen förordat att ytterligare resurser inte skall satsas på hundar utan på annan, teknisk utrustning. Herr talman! Det förefaller som om folkpartiet genom denna reservation skulle vilja framställa sig som mer alert än andra partier när det gäller narkotikabekämpningen. Så är det inte — det har framgått av vad jag nu har sagt. Jag yrkar avslag på reservation nr 1, som kan betraktas som en ren okynnesreservation. Reservationerna nr 2 och 3 tar upp kustbevakningens resurser och kustposteringen i Arkösund.

Så har också skett, och för kommande budgetår föreskrivs att inga uppsägningar av personal inom kustbevakningen och övrig bevakning skall göras på grund av medelsbrist. Om nu såväl regeringen som generaltullstyrelsen bedömer att rationaliseringar, organisatoriska förändringar och indragning av kustposteringen vid Arkösund kan ske utan att bevakningen försämras, finns det ingen anledning för utskottet att motsätta sig denna bedömning. Dessutom: Om reservanterna menar allvar med sitt krav på ytterligare resurser, borde det ju ha funnits en reservation om ökade anslag till tullverket. Jag skulle vilja fråga både Stig Josefson och Kjell Johansson: Varifrån skall ni ta pengarna när det gäller kustposteringen i Arkösund? Ni har ju ingen båt. Den gamla båten är utrangerad. En ny båt kostar 8,6 milj.kr. Varifrån skall ni ta de pengarna? Jag hoppas få svar på den frågan, för så länge som ni inte vill ha ytterligare medel, framstår den här reservationen som ganska meningslös. Jag yrkar avslag på reservationerna 2 och 3. De övriga tre reservationerna berör den ökade exportkontrollen, inrättande av särskilda kontrollgrupper för kontroll av export och av samlastningsgods. Anledningen till dessa tre reservationer är de förslag som återfinns i propositionen om en förbättring av exportkontrollen och exportstatistiken. Knut Wachtmeister framhöll inledningsvis att vi är överens om — och det hoppas jag att vi är — att vi till varje pris skall bekämpa fusket vid import och export. I propositionen föreslås att det i tullagen tas in ett bemyndigande för regeringen, eller myndighet som regeringen bestämmer, att föreskriva att faktura eller motsvarande handling skall bifogas exportanmälan och att uppgift skall lämnas om fakturanummer och varumottagare. Därutöver bör enligt budgetförslaget resurser tillföras tullen för inrättande av grupper för fysisk kontroll av exportgods. I en av reservationerna vänder man sig mot de nya regler för importkontroll som skall gälla fr.o.m. den 1 april 1984 vad gäller samlastningsgods. Dessa förslag har tillkommit för att förbättra tullkontrollen vid import och export. Det skall inte förnekas att vissa problem kan uppstå. Därför har utskottet vid sin behandling av dessa frågor låtit företrädare för exportindustrin och tullverket inför utskottet ge sina synpunkter på förslagen. Vi har då kunnat konstatera att det hos samtliga berörda råder samstämmighet om behovet av att bekämpa fusket vid import och export. Utskottet har också tagit hänsyn till näringslivets krav på att något annat än fakturanummer skall kunna användas för att göra en sändning identifierbar och föreslår därför ett tillägg i lagtexten. Därutöver förutsätter utskottet ”att samtalen mellan tullverket och näringslivet fortsätter och att man i samverkan försöker komma fram till ett så smidigt och friktionsfritt system som möjligt”. I vad gäller samlastningsleveranserna har konstaterats av tullmyndigheterna att gods hunnit in i landet utan anmälan och att lastförteckningar och frakthandlingar ofta har visat sig vara ofullständiga eller felaktiga. Att man då skärper kontrollrutinerna för samlastningsleveranser är enligt utskottets mening helt motiverat. Även här förutsätter utskottet att tullverket i samråd med näringslivet försöker få fram så snabba och enkla inpasseringsrutiner som möjligt. Med denna behandling av frågorna borde alla kunna känna sig nöjda, men moderaterna och ”lillhögern” har ändå ansett sig böra tillfoga betänkandet tre reservationer. Jag noterar med stor tillfredsställelse att centerpartiet inkl. Stig Josefson såväl i ord som i handling ställer upp när det gäller att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Men så icke de två högerpartierna. Det går bra, herr talman, att tala om eländet. Men när man kommer fram till beslut är man inte med längre. Då stannar det vid en läpparnas bekännelse. Herr talman! Jag yrkar bifall till skatteutskottets hemställan i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Ja, det skiljer onekligen, som Egon Jacobsson säger, i val av medel när det gäller att komma till rätta med de avarter som finns. Vi är eniga om att vi skall bekämpa dem, men socialdemokraternas tilltro till regleringar är ständigt förhärskande. Utskottet förutsätter — i en mening som citerades av Egon Jacobsson — att reglerna kommer att tillämpas med smidighet. Ja, det får vi ju verkligen hoppas, men vad som har hänt i form av kroppsvisitationer och annat gör att man börjar undra, om man vågar lita på att tillämpningen blir smidig. Jag undrar om inte Egon Jacobsson är oroad över vad som har hänt vid gränspassagerna i Mellaneuropa under den gångna vintern. Häromdagen kom ett pressmeddelande från kommunikationsdepartementet, där det heter: ”De internationella transporterna måste underlättas genom enklare rutiner vid gränspassagerna och enklare former för informationsöverföring. Särskilt lastbilstrafiken måste ges ökad uppmärksamhet. Det föreslår utredningen om Sveriges internationella transporter, som i dag lämnade över sitt förslag till kommunikationsminister Curt Boström.” Litet längre ned i pressmeddelandet står det: ”Slutmålet bör sättas till s.k. dokumentlösa transporter.” Man kan fråga sig om inte den högra handen vet vad den vänstra gör i kanslihuset. Skatteutskottets majoritet vill ha en utökning av regleringarna, ställer krav på mera papper och en mera omfattande hantering av dokument. Samtidigt vill en utredning inom departementet gå i rakt motsatt riktning och genom enklare rutiner vid gränspassagerna och, som jag nyss nämnde, med dokumentlösa transporter underlätta vår utrikeshandel. Jag vill ställa två frågor till Egon Jacobsson: Är han inte orolig över den fördröjning som skett vid tullstationerna i Mellaneuropa under vintern, och vad anser han om det som utredningen har kommit fram till och som är raka motsatsen till det som skatteutskottets majoritet föreslår?

Herr talman! Egon Jacobsson sade bl.a. att skatteutskottet och riksdagen inte har någon anledning att gå emot regeringens och generaltullstyrelsens förslag att kustposteringen i Arkösund skall dras in. Jag blev förvånad över detta uttalande. Såvitt jag förstår är det riksdagens uppgift att granska de förslag som kommer fram och bilda sig en uppfattning om huruvida de är riktiga. Det föreligger på denna punkt två förslag, som går i rakt motsatta riktningar, och ett av dem kommer från den berörda befolkningen, som utan tvivel bäst känner till frågan. Det måste under sådana förhållanden vara riksdagens uppgift att göra en bedömning av hur det beslut som riksdagen skall fatta bör se ut. En liten stund senare säger Egon Jacobsson att skälet till indragningen är att båten är nedsliten och att det saknas pengar till att anskaffa en ny. Man frågar sig vilken motivering som gäller, för de två skäl som anförts är inte förenliga. När det har kommit ett samfällt uttalande från partierna i Östergötlands län och från länsstyrelsen om att man anser denna fråga vara ytterst viktig, finns det anledning att här sluta upp kring den uppfattningen och uttala att kustposteringen i Arkösund har så stort värde att den bör bibehållas. Beträffande finansieringen vill jag säga: Hade Egon Jacobsson läst reservationen i sin helhet hade han funnit att det står: ”Med en annan prioritering av tullverkets resurser bör enligt utskottets uppfattning förutsättningar finnas att behålla posteringen.”

Herr talman! Folkpartiets reservationer är inga okynnesreservationer. De skall, som jag sade i mitt anförande, ses som ett uttryck för den vikt som vi inom folkpartiet lägger vid narkotikabekämpningen. Generaltullstyrelsen har själv bett om dessa tjänster — det är därför som vi vill göra ett tillmötesgående på den punkten. Hade styrelsen haft en annan bedömning av anslagets storlek eller om erforderlig personal, hade vi naturligtvis tagit hänsyn också till detta. Vi vill också med detta markera att åtgärder på den här punkten inte behöver vänta — de kan genomföras på en gång. Beträffande hundekipagen är det naturligtvis inte så att vi insisterar. Om tullen har bättre metoder att ta till, så gärna för oss — det är självklart. Jag sade också att indragningen i Arkösund och i Bohuslän inte kunde ske utan att bevakningen blir sämre. Egon Jacobsson försöker nu bevisa att det inte skulle bli så, men det är av fysiska skäl helt omöjligt. Sedan gör Egon Jacobsson ett stort nummer av anslaget och räknar med att dessa två miljoner skulle utgöra tre tiondels procent. Samtidigt är det mycket svårt att få fram medel till detta bevakningsfartyg, men där rör det sig inte om mer än en tiondels procent av anslaget i alla fall. Det kan inte vara helt oöverkomligt. Till sist, herr talman: Egon Jacobssons bidrag till den här debatten är att han, såvitt jag kan förstå, har uppfunnit ett nytt invektiv: han kallar folkpartiet ”lillhögern”. Om Egon Jacobsson tror att det är till gagn för svenska folket, skall han fortsätta med att uppfinna invektiv. Själv kommer jag att koncentrera mig på att arbetet inom tullen blir så effektivt som möjligt.

Herr talman! Jag förstår att Kjell Johansson kan vara litet upprörd över benämningen ”lillhögern”, men för dagen är det nog det bästa ordet som man kan använda. Sedan till Knut Wachtmeister och hans frågor. Han hävdar att socialdemokraterna sätter stor tilltro till regleringar. Ja, beträffande den fråga som vi diskuterar sätter vi mycket stor tilltro till generaltullstyrelsen och näringslivet.

Vi sätter stor tillit till både näringslivet och generaltullstyrelsen — det har vi förutsatt i utskottsbetänkandet. Jag tycker, Knut Wachtmeister, att det är litet orimligt och inte på något sätt relevant att jämföra den fråga som vi nu diskuterar med de gränskonflikter som har förevarit ute i Europa. Sedan några ord till Stig Josefson och Kjell Johansson när det gäller Arkösund. Det finns i detta ärende olika handlingar att tillgå.

Det finns fem båtar — jag skulle kunna ange deras beteckningar, men det medger nu inte tiden, eftersom jag ser att min repliktid snart är slut. Jag vill återigen rikta min fråga till Kjell Johansson: Hur skall ni göra denna prioritering för att få pengar till båten? Ni har inga sådana pengar — ni bara säger att man skall göra en annan prioritering. Allra sist ett par ord till Kjell Johansson beträffande det han sade om narkotika. Jag tycker att er reservation i detta avseende ändå är ett slag i luften, när det är helt klart att det skall komma en proposition med förslag till ett samlat grepp om hela narkotikabekämpningen, ett förslag som bygger på narkotikakommissionens rapport.

Herr talman! Låt mig först konstatera att jag inte fick något svar av Egon Jacobsson på min fråga vad han tyckte om att en utredning inom departementet ville ha enklare rutiner och mindre pappershantering — något som går på tvärs mot det här förslaget. Egon Jacobsson har kanske inte läst utredningens pressmeddelande men vi kanske ändå kan få en kommentar i den replik som återstår för Egon Jacobsson. Sedan säger Egon Jacobsson att han har stort förtroende för och känner tillit till tullen och näringslivet och att han därför skulle kunna acceptera det här förslaget. Men när vi nu vet att förhandlingar mellan tullverket och näringslivet pågår när det gäller både exportkontrollen och importkontrollen, varför då inte fullfölja denna tankegång och låta dem klara upp sina mellanhavanden utan nya lagar och förordningar? Den frågan kan man onekligen ställa sig. Egon Jacobsson tyckte vidare att det var fel av mig att jämföra med vad som hänt nere i Europa under vintern och att det var att måla fan på väggen. Det är inte bara jag som är orolig för detta. Vid ett möte i Helsingborg för 14 dagar sedan sade tullchefen för södra regionen beträffande dessa nya bestämmelser att han är orolig för vad som händer efter den 1 april och att vi skall försöka undvika ett nytt Brennerpassproblem. Det är alltså inte bara vi politiker på den borgerliga sidan och näringslivet som känner oro, utan den oron delas av tullen. Därför tror jag inte att Egon Jacobsson skall säga att det är obefogat att komma med dessa varningsord.
Herr talman! Efter Egon Jacobssons senaste replik kan jag bara konstatera att vi reservanter har ett större förtroende för och litar mera på vad de förtroendevalda riksdagsledamöterna och länsstyrelsen säger.
Herr talman! Om det är så att Egon Jacobsson tycker att ”lillhögern” är det bästa ordet f.n., kan jag inte se det annat än som en total brist på sakliga argument. Det fanns, Egon Jacobsson, en tid då vi ansåg att även den militära bevakningen vid våra kuster var tillräcklig. Här har vi verkligen fått oss en tankeställare. Jag tycker att det kan vara onödigt att vi försätter oss i en situation där vi får motsvarande tankeställare när det gäller kustbevakningen. Om nu resurserna är av den storleken som Egon Jacobsson säger, tycker jag att han borde rikta sina pedagogiska insatser mot sin egen partikamrat Christer Nilsson och försöka förklara detta för honom. Då behöver åtminstone inte han skämma ut sig på samma sätt som Egon Jacobsson menar att vi inom folkpartiet gör genom att begära att kustposteringen vid Arkösund skall vara kvar.
Herr talman! Allra först några ord till Knut Wachtmeister, som tyckte att han hade fått ett dåligt svar på frågan vad jag ansåg om den utredning som eftersträvade enkla rutiner och vars förslag, enligt herr Wachtmeister, skulle vara tvärtemot utskottets. Så är det inte alls! Utskottet har nämligen gjort ett tillägg till lagtexten för att generaltullstyrelsen, i samarbete med näringslivet, skall kunna uppnå enkla och smidiga rutiner. När dessa försäkringar har getts inför utskottet är vi till freds. Knut Wachtmeister talar om den oro som man kan känna på vissa håll inför de nya bestämmelserna, som skall införas den 1 april. Men jag tar det som ett positivt tecken på att man även på det området kommer att anstränga sig för att hitta så smidiga och enkla införselrutiner som det över huvud taget är möjligt. Låt mig sedan gå över till det som Kjell Johansson och Stig Josefson tar upp, nämligen frågan om kustposteringen i Arkösund, vem man kan ha det största förtroendet för och vem som har den bästa sakkunskapen. Generaltullstyrelsen har lämnat uppgifter i detta ärende, och dessa har lämnats under ämbetsansvar. Jag anser att det är helt klart att tullverket är väl så kompetent som riksdagens ledamöter att bedöma hur av riksdagen givna uppgifter skall fullgöras på ett effektivt sätt.

Herr talman! Även jag skall säga några ord om reservation 3 och kustposteringen i Arkösund. Gång på gång under de senaste åren har tullverket velat dra in denna kustbevakningsstation. Lika många gånger har en enig länsstyrelse i Östergötland, med socialdemokratisk majoritet, sagt nej och likaså en enig kommun, också den med socialdemokratisk majoritet. Argumenten mot en nedläggning och motiven för ett bibehållande har staplats på varandra, och regering och riksdagsmajoritet har lyssnat och tagit intryck och låtit oss få behålla denna kustpostering. Men nu är det stopp. Nu lyssnar man inte längre.

Utskottet finner därför i motsats till motionärerna ingen anledning att nu förbjuda de av regeringen medgivna indragningarna.” Detta har också Egon Jacobsson sagt vid ett par tillfällen under debatten. Med några få rader avfärdar man denna verksamhet, som är mycket viktig för Östergötlands skärgård, för alla som bor där och för alla turister — som i ständigt ökande antal söker sig dit. Kjell Johansson har redan räknat upp alla arbetsuppgifter som kustbevakningen i Arkösund har haft hand om, så den delen kan jag hoppa över. Att lägga ned en väl fungerande kustpostering —i en tid då satsningen på att bevara och utveckla en levande skärgård börjar ge resultat, då Östergötlands skärgård klassats som primärt rekreationsområde och då vikten av tillsyn och bevakning av våra kuster blir alltmer uppenbar — förefaller mig oförsvarligt och obegripligt. När någonting förefaller en obegripligt så brukar man fråga. Och nu frågar jag utskottets talesman Egon Jacobsson: 2. Har utskottsmajoriteten undersökt om denna besparing skulle kunna göras någon annanstans inom tullverket? 3. Anser utskottsmajoriteten att alla de arbetsuppgifter som nu utförs av Arkösunds kustpostering skall utföras också i framtiden? 4. Om svaret är ja på den frågan — vem eller vilka skall enligt utskottsmajoriteten utföra dessa arbetsuppgifter i framtiden? Med anledning av Egon Jacobssons fråga till reservanterna, varför de inte föreslår nya pengar till bl.a. en båt i Arkösund, får jag för min del svara att jag delar Stig Josefsons uppfattning att i ett verk som har ett anslag på ca 670 milj.kr. och som har över 4 000 personer anställda, varav ca 780 i Stockholmsområdet, skulle en omprioritering till förmån för en båt och tre man i Arkösund inte vara omöjlig. Dessutom vill jag framhålla att jag har talat med de människor som gör det här jobbet i Arkösund, och de säger att deras båt håller fem å tio år till, om en eller i värsta fall båda motorerna byts. En motor kostar mellan 150 000 och 200 000 kr. Det kan alltså som värst bli 400 000 kr. Några dyra personalbostäder behöver verket inte hålla där, för personalen bor i samhället. Det enda man har är en personalbod, och den klagar man inte på. Och det är väl ändå folket som sitter i båten som skulle veta var den eventuellt läcker. Till slut några ord till moderaterna. Ni talar ute i landet så fint om att ni vill ha en levande skärgård och om vikten av att hålla våra kuster bevakade. Men nu gör skatteutskottets moderata ledamöter sällskap med socialdemokraterna, och ni låter återigen er besparingsiver gå ut över en verksamhet som ligger utanför städer och tätorter, en verksamhet som har så stor betydelse för just det ni säger att ni vill värna om. Herr talman! I avvaktan på svar på mina frågor yrkar jag bifall till reservation 3.
Herr talman! Jag skall svara på den kanske viktigaste frågan som Anna Wohlin-Andersson ställde, nämligen om man har undersökt om besparingar kan göras någon annanstans. Det har man verkligen gjort. Och om tullverket, sjöfartsverket och företrädare för lotssidan är helt överens om att man har en betryggande övervakning av vattnen i Östergötlands skärgård, så tror jag faktiskt mer på de sakuppgifterna än på uppgifter som kommer fram via ledamöter i den här debatten. Och fortfarande har varken Kjell Johansson, Stig Josefson eller Anna Wohlin-Andersson i det senaste inlägget redovisat hur denna omprioritering skall kunna ske, så att ni har pengar till en ny båt. Och beträffande uppgifter om båtarna och deras kondition tror vi också inom utskottet mer på de uppgifter som lämnats till oss av myndigheter än på uppgifter som förekommer i debatten.
Herr talman! För att börja med det som anfördes senast: Jag tror mer på dem som sköter båten och jobbar med dessa frågor — och har gjort det dag efter dag, år ut och år in på ett fullt tillfredsställande sätt — än på tullverket i just det här fallet. Jag kan upplysa Egon Jacobsson om att tullverket har tänkt sig att om verket nu får tillåtelse — vilket det tycks få om några minuter — att lägga ned kustposteringen i Arkösund så skall man dela dessa uppgifter mellan personalen och båtarna i Oxelösund och Gryt. Då vill jag upplysa kammarens ledamöter om att Oxelösundsbåten har Landsort som sin norra vändplats — och därifrån till Arkö är det 34 sjömil. Posteringen i Gryt har Flatarp som sin södra gräns, och därifrån är det 40 sjömil till Arkö. En sådan lösning som det här gäller skulle betyda att S:t Annas skärgård under långa tider skulle riskera att inte ha någon båt tillgänglig för snabba insatser vid olycksfall, tjuvfiske, båtolyckor, övervakning av militär natur och ofredande av naturvårdsområden. Innan en båt hinner upp från Flatarp eller ner från Landsort har holmen brunnit ner eller båten sjunkit eller indikationen — för att använda militärt språk — för länge sedan försvunnit. Tycker Egon Jacobsson verkligen att en sådan situation är tillfredsställande i ett ur försvarssynpunkt, turistsynpunkt och skärgårdssynpunkt så viktigt område som Östergötlands skärgård? Till slut: Om sjöfartsverket skall ta på sig dessa arbetsuppgifter, som på ett så förtjänstfullt sätt sköts av dessa personer i Arkösund, kommer inte det också att kosta en del pengar?

Herr talman! Jag vill bara säga ett par ord med anledning av Anna Wohlin-Anderssons fråga till moderaterna. Såsom moderat ledamot av länsstyrelsen i Östergötlands län har jag i olika sammanhang försökt medverka till att behålla kustposteringen i Arkösund. Jag avser att fortsätta med detta arbete och ämnar därför rösta med de reservationer som tar upp frågan om kustbevakningen. Jag anser att en indragning i detta fall är olycklig.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 30 behandlas bl.a. motioner angående inkomstskattereglerna. I motion 2525 av Thorbjörn Fälldin m.fl. ställs kravet att skatteskalan skall utformas enligt skatteöverenskommelsen 1981 mellan centerpartiet, folkpartiet och socialdemokraterna. Det krävs bl.a. att basenheten fastställs till 8 100 kr. för år 1985. Vidare krävs att förslag till en ny skatteskala, som då överensstämmer med överenskommelsens skala, snarast framläggs av regeringen. Skatteöverenskommelsen utgjorde ett viktigt led i att åstadkomma ett skattesystem som kunde stimulera till arbete och produktion. Därför bör den också fullföljas. Målet i skattereformen är att år 1985, vid en kommunal utdebitering på 30 kr., skall 80 96 av alla heltidsarbetande och 90 96 av alla skattskyldiga ha en marginalskatt på högst 50 96. I centerns partimotion 2525 krävs bl.a. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att skattereformens målsättning skall fullföljas. Vi hade förväntat oss att också socialdemokraterna skulle ställa upp på detta. Så sent som i december 1983 uttalade finansminister Kjell-Olof Feldt att målsättningen låg fast. Nu har socialdemokraterna i skatteutskottet avstyrkt centermotionen, men har inte med ett enda ord motiverat detta. Jag ställer därför en fråga till socialdemokraterna: Var står socialdemokraterna i dag? Vill socialdemokraterna fullfölja överenskommelsen eller inte? I en diskussion för någon månad sedan med framträdande företrädare för socialdemokraterna sades bl.a. att visst står socialdemokraterna fast vid överenskommelsen, men målet kommer att uppnås något senare än vad som förutsågs. Det skulle vara värdefullt att här få ett besked om var socialdemokraterna står i dag. I reservation 5 berörs fackföreningsavgiften. Vi reservanter har både i reservationen och tidigare framhållit att regeringen borde ha verkställt riksdagens begäran att få en fullständig redovisning av bl.a. de konfliktbidrag som betalas ut av fackföreningar och arbetsgivarorganisationer samt en kartläggning av storleken av dessa i förhållande till de samlade medlemsavgifterna, innan någon ändring vidtogs. Nu har inte regeringen verkställt riksdagens begäran. Så länge detta inte har skett saknas en väsentlig förutsättning för att bibehålla lagstiftningen om skattereduktion av fackföreningsavgifter. I utskottsbetänkandet behandlas också några motioner från centern angående beräkningen av särskilt underlag för tilläggsbelopp. I motionerna kritiseras reglerna om UTB från såväl materiella som formella utgångspunkter. Kritiken i centermotionerna riktas främst mot beräkningen av räntetilllägget för bil och räntetillägget för bostadsbyggnad i jordbruket. Motionärerna anser att det är orimligt att räntetillägget för bil skall beräknas på 80 96 av bilens inköpsvärde under hela innehavstiden oavsett bilens standard. Motionärerna begär att räntetillägget, om det skall vara kvar, beräknas på värdet efter avskrivning. Motionärerna anser vidare att bestämmelserna angående räntetillägg för bostadsbyggnad är lika orimliga och i vissa fall kan innebära att räntekostnader för investeringar i jordbruksdriften medför räntetillägg. Likaså är räntetilläggsreglerna ytterst tillkrånglade och besvärliga. Det kan inte vara rimligt att man samtidigt som man förenklar deklarationsförfarandet för personer med tjänsteinkomster utökar och försvårar förfarandet när det gäller rörelseidkare. Redan förra året påtalade skatteutskottet detta och förutsatte att riksskatteverket så långt det är möjligt skulle söka tillgodose kravet på enkelhet i den praktiska tillämpningen. Tyvärr blev inte bestämmelserna enkla. Utskottet säger i år att enligt utskottets uppfattning kan dock avsevärda förenklingar göras i systemet. Det måste vara ett krav att de skatteintäkter som de nya reglerna för UTB medför för statsverket står i rimlig proportion till de betydande administrativa och andra kostnader som tillämpningen av UTB enligt fastställelsemetoden för med sig. Det är också angeläget att man så långt det är möjligt tillgodoser kravet på rättvisa och likformighet vid taxering. Enligt utskottets mening kan från dessa utgångspunkter kritik riktas mot de nya bestämmelserna, bl.a. när det gäller räntetillägg för lån mot låg eller ingen ränta, för bil i näringsverksamhet och i vissa fall för bostad i jordbruk. Utskottet slutar med att säga att det ånyo vill understryka angelägenheten av att RSV genom olika åtgärder söker underlätta uppgiftslämnandet och föreslår de ändringar i regelsystemet samt vidtar de justeringar av anvisningarna som kan visa sig påkallade. Vad utskottet anfört bör ges regeringen till känna, säger man. Jag finner dessa uttalanden tillfredsställande och hoppas att det efter detta enhälliga uttalande från utskottet, där man så starkt trycker på problemen i detta avseende, verkligen vidtas justeringar för att få bort de värsta oformligheterna, vilka vi väl är överens om finns på detta område. Jag hade inte tänkt gå i polemik mot Bo Lundgren. Men jag måste säga att Bo Lundgrens uttalande om att den statliga progressiva skatten skulle avvecklas och att i stället en proportionell skatt skulle införas, förvånade mig. Visserligen ville man ha kvar något av den progressiva beskattningen, men den skulle vara ytterst begränsad. Själv anser jag att vi även framöver måste ha en viss progressiv beskattning beroende på vederbörandes inkomstförhållanden. När moderata samlingspartiet talar om att marginalskatten bör sänkas till 4096, vill jag fästa kammarens uppmärksamhet på att moderaterna i sin familjepolitik har föreslagit en höjning av kommunalskatten med 8,5 miljarder kronor. Visserligen kommer inte detta till uttryck i marginalskattehänseende, men det kommer att märkas på den skatt som den enskilde får betala. Förslaget innebär fullt utbyggt att var och en, vare sig hans inkomst är 10 000 kr., 100 000 kr. eller 1 milj.kr., får en höjd kommunalskatt med 1 350 kr. Jag påstår att moderaterna talar med två tungor när de å ena sidan vill sänka marginalskatten och å andra sidan vill minska det grundavdrag som tillämpas i den kommunala beskattningen. Dessa två åtgärder går emot varandra. Moderaterna försöker dölja den skatteskärpning som faktiskt blir följden av deras förslag. Vad gäller familjepolitiken får vi tillfälle att diskutera den vid ett senare tillfälle, och jag skall därför inte gå in på den ytterligare här. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2, 5 och 9 och i övrigt bifall till skatteutskottets hemställan.

Herr talman! Bo Lundgren använde uttrycket att dölja sanningen. Jag frågar mig om inte det är vad moderaterna gör när de talar om att sänka marginalskatten, men samtidigt tar bort en betydande del av grundavdraget. Effekten blir ju i många fall inte en skattesänkning utan en skatteskärpning, men tyvärr visar det sig inte i marginalskatten. Moderaterna kan säga att de sänker marginalskatten, trots att de på denna väg i verkligheten åstadkommer en skattehöjning. När det gäller familjepolitiken tror jag att man är ganska överens om en sak, nämligen att man skall förbättra förhållandena för barnfamiljerna. Frågan är hur det skall finansieras. Utan tvivel föreslår moderaterna att reformen skall finansieras genom en höjning av kommunalskatten med 8,5 miljarder.

Herr talman! Jag ville genom att beröra denna fråga meddela kammaren det faktum att moderaterna höjer kommunalskatten med 8,5 miljarder — med 1 550 kr. oberoende av hur hög inkomsten är när den väl överstiger 7 500 kr. Det är ett faktum, som Bo Lundgren inte kan motsätta sig. Hur vi skall finansiera barnomsorgen får vi tillfälle att diskutera längre fram.

Herr talman! Jag har med stort intresse lyssnat till debatten mellan Bo Lundgren och Stig Josefson om tolkningen av deras olika skatteförslag. Jag vill med anledning av den debatten bara påpeka för Bo Lundgren att det är lätt att säga fel. Det gjorde faktiskt Bo Lundgren, när han sade att folkpartiets förslag går ut på att höja skatten för dem som tjänar upp till 32 000 kr. Vårt förslag innebär att man skall höja skatteuttaget för alla inkomsttagare. Det är en överföring som vi i vårt förslag gör från dem som inte har några barn till barnfamiljer. Det är denna typ av reformer som vi får lov att hålla oss till i det ekonomiska läge som kommer att råda i landet de närmaste åren. I det betänkande som vi nu debatterar behandlas bl.a. motioner som innehåller yrkanden med anknytning till 1982 års skattereform. I folkpartiets skattemotion 1983/84:1501 återfinns ett antal yrkanden som, om riksdagen bifaller dem, innebär att reformen blir vad som avsågs när överenskommelsen träffades. Tyvärr kan jag konstatera att socialdemokraterna i utskottet avvisat att restaurera den uppgörelse som man på avgörande punkter starkt försämrat. De yrkanden som vi från folkpartiets sida framställt innebär att skatteskalan blir identisk med den som uppgörelse träffades om. Det inflationsskydd som ursprungligen avtalades återinförs och skatteskalan inflationsskyddas fullt ut. Det senare ligger utanför den uppgörelse som träffades mellan centern, folkpartiet och socialdemokraterna, men det är i det läge som uppstått efter devalveringen hösten 1982 enligt folkpartiets mening en fullständigt naturlig åtgärd. Jag har vid ett flertal tillfällen här i kammaren försökt få en förklaring från finansministern och socialdemokraterna i skatteutskottet till att man inte vill gå med på kravet att inflationsskydda skatteskalorna fullt ut, när man nu har satt upp målsättningen att hålla inflationen vid 4 96 under innevarande år och vid 3 20 under 1985. Jag vill därför än en gång göra ett försök att få en förklaring på denna punkt. Därför frågar jag: Tror ni socialdemokrater själva på er målsättning att hålla de uppställda inflationsmålen? Om svaret på den frågan är ja, vad talar då emot att skatteskalan inflationsskyddas, så att inflationen inte höjer skatten på nytt? Skulle det inte visa att ni verkligen menar allvar med era inflationsmål om ni gick med på ett fullständigt inflationsskydd för skatteskalorna? Skall vi i vårt land lyckas att få ordning på ekonomin och att fortsättningsvis hålla den i ordning, krävs det enligt folkpartiets mening att människor kan förbättra sin ekonomiska situation genom att arbeta. Även om skatteskalorna skulle fastställas till den nivå som förutsattes i uppgörelsen, är marginalskatten enligt folkpartiets mening fortfarande för hög. Vi måste därför gå vidare med fortsatta marginalskattesänkningar. Målet för en ny treårsetapp bör vara att inkomster upp till 200 000 kr. i 1983 års penningvärde inte skall träffas av högre marginalskatt än 5026. Marginalskattetaket bör också sänkas till 70 90. Från folkpartiets sida menar vi därför att regeringen bör återkomma med förslag till fortsatta marginalskattesänkningar för 1986 års inkomster i så god tid att dessa kan prövas av riksdagen våren 1985. Med stöd av vad jag här sagt yrkar jag bifall till reservationerna 3 och 10. Då det gäller avdragen för fackföreningsavgifter har denna fråga ganska ingående berörts av både Bo Lundgren och Stig Josefson. Jag kan därför nöja mig med att, med instämmande i vad de i huvudsak har sagt, yrka bifall till reservation 5. Då det gäller reglerna för beskattning av barn som arbetar i föräldrarnas rörelse vill jag ansluta mig till det yrkande som framförs i motion 748. Det är egentligen ganska obegripligt att barnen kan betraktas som arbetstagare om de arbetar hos exempelvis grannen, medan de inte kan anses som arbetstagare om de arbetar i föräldrarnas rörelse eller jordbruk. Jag yrkar således bifall till reservation 12. I detta betänkande behandlas också en partimotion från folkpartiet om rätt till avdrag för vissa gåvor till internationellt biståndsarbete m.m. Det är ofta omvittnat att de ideella organisationerna gör ovärderliga biståndsinsatser av humanitärt slag. Jag tänker på organisationer som Röda korset, Rädda barnen, de fackliga och kooperativa organisationerna och inte minst trossamfunden. Ofta har dessa organisationer etablerade kanaler, vilket förbilligar administrationen av hjälpinsatserna och effektiviserar tillgängliga resurser. Ofta har de också en genuin kunskap om förhållandena i mottagarländerna, vilket ökar värdet av den insatta hjälpen. De finns också i de flesta eller i många fall på plats och slipper därmed kostnader för basverksamhet. I ett läge där landets ekonomi är ansträngd borde det vara möjligt att dra nytta av den vilja till humanitära insatser som finns inom dessa organisationer och hos allmänheten. Herr talman! Frågan om rätt till avdrag för gåvor till internationellt biståndsarbete har under en lång följd av år varit uppe till behandling i riksdagen. Jag tycker att det nu kan vara dags att se till att en sådan avdragsrätt skapas, och jag yrkar därför bifall till reservation 13.

Herr talman! Den stora debatten i dag om skatter — i varje fall den debatt som förs utanför riksdagshuset — gäller inte hur vi skall få in nya lappar i ett redan omfattande skattelapptäcke, utan den rör ett helt nytt skattesystem, ett nytt skattetänkande. Tyvärr tycks den debatten helt ha gått förbi skatteutskottet och dess ledamöter. Så måste man i alla fall tolka det som sägs —- eller, kanske rättare sagt, det som inte sägs — i betänkandet. Vänsterpartiet kommunisterna för i en partimotion om skattepolitiken en diskussion om det rådande inkomstskattesystemets förfall, detta utan att utskottet med ett enda ord diskuterar vare sig utgångspunkterna för kritiken mot och erfarenheterna av det nuvarande systemet eller de analyser som måste göras och de slutsatser som måste dras på grund av denna kritik. Detta är ytterst beklagligt, eftersom även riksdagens skatteutskott givetvis borde medverka i en sådan diskussion. I stället värjer man sig med att den s.k. skattereformen ännu inte helt införts. Det förefaller som om de som står bakom betänkandet tror att den reformen har en sådan karaktär att den kan lösa många av de problem som skattesystemet innehåller. Så är dock inte fallet. En framtida skattepolitik måste, som vi säger i motionen, utformas för två skeenden: dels ett långsiktigt, dels ett kortsiktigt. För att genomföra grundläggande förändringar erfordras en relativt lång tid, och det är därför nödvändigt att samtidigt utveckla och förändra det befintliga systemet. Att, som utskottet gör, enbart se på det befintliga är alltså otillräckligt, om man vill medverka till att lösa de många problemen och orättvisorna i det komplex som inkomstbeskattningen f. n. utgör. I ett framtida skattesystem måste reglerna utformas på ett sådant sätt att en verklig utjämning kan komma till stånd, att var och en får betala skatt efter bärkraft. Men ett sådant system kan inte begränsas till att låta enbart inkomsterna utgöra skattebas. Det måste framför allt innehålla nya skattebaser och en utveckling av nu existerande men underutvecklade beskattningar. En sådan ny skattebas är produktionen. Till de klassiska idéerna inom arbetarrörelsen har hört att skattepolitiken skall verka socialt utjämnande och att den skall syfta till att bygga upp en offentlig sektor som förmår tillgodose för folkflertalet viktiga sociala behov och mål. Det rådande skattesystemet har, som jag tidigare påpekat, numera mist sin förmåga att främja sådana syften. Skatter som inte har någon utjämningseffekt dominerar. Också inom arbetarrörelsens politiskt ledande skikt har man i viss mån retirerat inför de borgerliga nationalekonomernas påståenden att skatterna för företag och förmögenheter måste mildras. Att skattesystemet kommit in i en återvändsgränd är emellertid en följd av att man alltför mycket fixerat det skattepolitiska tänkandet till en speciell sida av ekonomin. Det ekonomiska flöde som sammanfattningsvis brukar betecknas som BNP utgör f. n. något över 600 miljarder kronor årligen. Den samlade förmögenheten, å andra sidan, har uppskattats till mellan 4 000 och 6 000 miljarder kronor, alltså ungefär tio gånger så mycket. Så länge skattetyngden koncentreras på det förstnämnda flödet, är det givet att skattepolitiken får snäva gränser. Det är inom den stora förmögenhetssektorn som de snabba förändringarna sker f.n. Dessa förändringar är av helt andra dimensioner än inom det s.k. BNP-flödet. Även om alla förmögenhetsökningar inte är realiserbara är det dock uppenbart att ett utomordentligt stort och i stort sett obeskattat flöde av pengar på senare år samlats inom förmögenhetssektorn. En illustration till detta är den helt exempellösa stegringen av aktiekurserna i Sverige under senare år och den stora omfördelning av förmögenheter som skett under det senaste decenniet, från vanligt folk och framför allt det allmänna, till en i huvudsak privatägd finansiell sektor. Denna förmögenhetsbildning är inte bara ett hot mot den samhällsekonomiska balansen utan också en fördelningspolitiskt djupt stötande och delvis korrumperande företeelse. Att dra in större delen av den extrema stegringen framstår både som en nationalekonomisk nödvändighet och som ett villkor för utformningen av en rättvis skattepolitik. Regeringen och utskottet har tydligt demonstrerat sin ovilja att göra något åt den extrema förmögenhetsutveckling som ägt rum och som tydligen kommer att fortgå, och detta oavsett vissa personers skatteflyktande till England eller andra, i skattehänseende, bekvämlighetsflaggade länder. Jag skall inte gå närmare in på förmögenhetsbeskattningen och de åtgärder vänsterpartiet kommunisterna där föreslår. Det kommer Sven Henricsson att göra i debatten om nästa betänkande, som speciellt behandlar frågan om kapitalbeskattningen. Jag skall bara något ytterligare beröra det faktum att vårt skattesystem är generöst mot bl.a. ägarna av dessa stora förmögenheter. I Aftonbladet har den ekonomiske reportern Göran Skytte påvisat hur de som har stora förmögenheter undandrar sig beskattning, och det fullt legalt. De betalar nästan samtliga mindre i skatt än vad de flesta med vanliga arbetsinkomster tvingas till, trots att de förstnämnda har inkomster i miljonklassen. ”63 nya miljonärer på ett år i Stockholm” var rubriken i nämnda tidnings måndagsupplaga den här veckan. Det är en ökning från 92 till 155 stycken på ett år bara i Stockholm. Och detta gällde inte personer med förmögenheter över 1 miljon utan sådana med inkomster i miljonklassen — en alldeles orimlig inkomst, då absolut ingen med hederligt arbete kan skapa ett sådant värde att det i dagens läge motsvaras av en miljoninkomst. Nej, det rör sig i huvudsak om de snabba klippens inkomster, som inte innefattar arbete utan enbart spekulation och liknande. Den värste av dessa hade en inkomst på 65,2 milj.kr. och erlade endast 1,8 miljoner i skatt, dvs. mindre än 3970 av sin mångmiljoninkomst. S. k. underskottsavdrag har gjort det möjligt för dessa personer med stora förmögenheter och med miljoninkomster att mer eller mindre nolltaxera. Man skall ha klart för sig att denna inkomst på 65,2 miljoner är en nettoinkomst efter det att alla s.k. avdrag för intäkternas förvärvande är gjorda. Den ursprungliga bruttoinkomsten vet vi inget om. Vi kan bara ana oss till att den har varit mångfalt större. Denne hånflinande kupongatlet är bara ett av många övertydliga exempel på det svenska skattesystemets förfall. Sätten för de besuttna att undandra sig den skatt de egentligen borde erlägga är många. Ett typexempel är när en miljonär för att undergå förmögenhetsbeskattning lånar upp ett större antal miljoner några dagar före nyår, med sina andra miljoner som säkerhet, för att några dagar in på det nya året återbetala lånet. På så sätt kan man sudda ut förmögenheter över en natt, den natt som är avgörande för beräkning av förmögenhetens storlek och beskattning. Detta kallas med ett fint ord skatteplanering. Det är inte annat än legal skatteflykt och skattekineseri. De grövsta av dessa fall har synats av bankinspektionen. Man fann ett hundratal fall av, som man kallade det, osunda privatlån. Det rörde sig i dessa fall om skattekineseri omfattande 4,2 miljarder kronor. Som kommentar till detta säger, i en morgontidning, bankinspektionens chef: ”Vi vidtar inga formella åtgärder.” Det finns alltså på det hållet inget som man kan eller vill göra åt detta kineseri. Denna typ av transaktioner, som kanske kom den stora allmänheten till kännedom först genom den förre justitieministern Ove Rainers affärer, borde stoppas genom skattelagstiftningen eller på annat sätt, så att denna typ av avdrag icke godkänns. Det borde stiftas en lex Rainer för att förhindra en del av dessa skattetransaktioner. Herr talman! I ett långsiktigt perspektiv måste nya baser för beskattningen tas i bruk, för att man på ett verkningsfullt sätt skall kunna tvinga fram en beskattning efter bärkraft, och då menar vi verklig bärkraft, på ett sätt som också drabbar dessa ”stackars” nolltaxerande miljonärer. Vi föreslår i detta avseende att produktionen får komma att utgöra skattebas och att beskattningen på inkomster av vanligt arbete i huvudsak upphör. En sådan omläggning skulle otvivelaktigt gagna vanliga inkomsttagargrupper, som därigenom skulle slippa de nuvarande marginaleffekterna vid olika typer av extraersättningar, som exempelvis övertidsoch OB-tillägg liksom även andra tillägg för insatser på icke-ordinarie arbetstid. Det upplevs självfallet som otillfredsställande att extrainkomsten f. n., på grund av de marginaleffekter som finns, till mer än hälften försvinner i skatt. Det är naturligtvis otillfredsställande när detta sker i grupper som har helt vanliga nivåer på sina arbetsinkomster. Genom en omläggning till produktionsbeskattning skulle också en stor del av problematiken med de ständigt växande underskottsavdragen kunna elimineras. Värdet av underskottsavdragen skulle försvinna, genom att inkomstskatt på arbete i stort sett inte skulle tas ut i vanliga inkomstlägen, och därmed skulle också de berörda problemen i dessa grupper försvinna. För att utjämna de extrema inkomstskillnader som troligen kommer att finnas kvar i några sammanhang blir det nödvändigt med en verkligt progressiv inkomstbeskattning i de högre inkomstskikten, med en för både statlig och kommunal inkomstbeskattning enhetlig skattesats. Här skulle ingen avdragsrätt, i berörd bemärkelse, tillåtas. Ett produktionsbeskattningssystem skulle dessutom kunna stimulera produktionen i samhällsnyttig riktning. Den nuvarande formen av arbetsgivaravgifter, som drabbar s.k. arbetskraftsintensiva produktionsverksamheter, skulle försvinna. I stället skulle behoven av nya råmaterial, energi m.m. kunna styra viss del av nivån på denna produktionsbeskattning. Slöseri skulle straffas, sparande stimuleras etc. I de utredningar som man har gjort beträffande produktionsbeskattningen har man dock inte velat titta så långt som denna modell innebär, antagligen beroende på att det har funnits en politisk ovilja för att se så pass långt. Jag vill sedan, herr talman, kort beröra frågan om inkomstbeskattningen för nästa år. I december förra året fattades beslut om skatteskalorna för både 1984 och 1985. För det senare året var dock beslutet bara halvt — det återstår att finansiera detsamma. Vpk vill i detta läge säga, i likhet med vad vi även tidigare anfört, att skattereformens effekter, med stora skattesänkningar för höginkomsttagare och små eller inga för dem i vanliga arbetsinkomstsnivåer, inte kan accepteras. Vi har därför återkommit med förslag om en skatterabatt för just dessa hårt drabbade grupper och om att 1985 års skatteskalor, såsom de är beslutade, inte skall genomföras. Detta är att se som en provisorisk åtgärd, för att ge möjlighet till en inkomstbeskattning som i stället bygger på arbetarrörelsens egentliga värderingar och inte snubblar på de nyliberala idéer som har tillåtits att styra skattereformen. Till slut något om skattereduktionen för fackföreningsavgifter, något som de borgerliga partierna har svårt att svälja. Denna skattereduktion maximeras till 480 kr. per år.

Att de borgerliga partierna ogillar avdragen för fackföreningsavgifter har jag full förståelse för, eftersom de alltid har velat motverka fackföreningsrörelsens mål och dess medlemmar. En rimlig avvägning borde i stället vara att de bidrag till Svenska arbetsgivareföreningen och liknande som i dag är tillåtna stryks. Då slapp vi också dessa bidrag till detta borgerliga ”överparti”. Jag yrkar bifall till de motionskrav från vpk som behandlas i detta sammanhang.